Herr talman! Egentligen är Ingvar Carlsson skyldig mig ett svar om momsen sedan den tidigare debatten, men det kan han ju ta i nästa replik. Jag tackar för de vänliga orden om säkerhetspolitiken. Jag tror det är viktigt -- och det här är mycket ärligt menat -- att partierna tar ansvar tillsammans. Signalerna måste vara entydiga. Om Posten kan jag säga att vi inte har tänkt urholka Centerpartiets traditionella och grundmurade hållning att vi skall ha likvärdig service i hela landet. Det handlar inte om det. Det handlar om att vi får en ny situation. Verkligheten förändras ju. Vi får konkurrens även på det här området. Det är konkurrens av andra medier, t.ex. fax, och av andra företag som också distribuerar post, t.ex. CityMail. Man kan naturligtvis välja att låta bli att göra någonting och låta företaget gå i kvav. När man har monopol innebär det att man får stoppa in pengar -- man måste ju se till att det fungerar under alla förhållanden. Vår uppfattning är att man kan klara likvärdig service i olika delar av landet med hjälp av en postlag som omfattar alla. Så är förslagets innehåll. Det gäller naturligtvis också att värna postgirot, så att det skall få finnas kvar. Det är precis innebörden i det föreliggande förslaget. Vi har kämpat oss till att Posten skall få vara med på det området, så att inte postgirot skall överföras till bankerna. Så stort förtroende har vi inte för den sektorn. Det är nästa poäng och vinst i det föreliggande förslaget. Vi är medvetna om att det kan misstänkliggöras, men det är också det enda. Vi har inte ändrat uppfattning. Vi medverkar inte till att man försämrar servicemöjligheterna. Vi ändrar formerna, därför att verkligheten har blivit annorlunda. Alla som ser elektronikutvecklingen borde vara medvetna om att den också i grunden har förändrat Postens situation. När det gäller Vattenfall har socialdemokratin en verkligt dubbelmoralisk hållning. Uppe i norra Sverige diskuterar Anders Sundström gång efter annan på sitt sätt om hur viktigt det är att resurser skall tillföras norra Sverige, bl.a. från vattenkraften. Vi delar den uppfattningen som parti, Ingvar Carlsson, men var står socialdemokratin i den frågan? Vi har ställt villkor för att över huvud taget något skall få hända när det gäller privatiseringen på

Herr talman! Jag tillhör dem som menar att politiska avtal skall hållas. Har man skrivit under ett dokument så håller man sig till det eller också kommer man överens om att ändra det med den part som man har slutit avtalet med. Detta är självklart. Det finns naturligtvis en betydande dynamisk situation på många politiska områden. Det betyder att saker och ting inte sker omedelbart och kanske inte exakt såsom man hade tänkt sig. Verkligheten förändras nämligen också. Ungdomspraktiken är ett typexempel på detta. Vi utvecklar instrumentet. Vi kan inte ha det i samma form hur länge som helst. Att vi utvecklar instrumentet har Börje Hörnlund redogjort för i denna kammare många gånger. Det kan således inte vara någon hemlighet. Jag antar att det avtal som åsyftades träffades i hans närvaro. Den typen av samråd skall självfallet hållas med Arbetsmarknadsdepartementet. Jag har aldrig förstått att det skulle ha varit kontroversiellt. Jag måste erkänna att det nu är första gången som jag över huvud taget hör den här invändningen. Vi är positiva till att pröva också lärlingssystemet. Det är självklart att situationen kan fortsätta att vara så att vi behöver bygga ut instrumenten i den riktning som vi gör i dag. En sak är alldeles klart, ungdomspraktiken har inneburit att unga människor har fått chansen att komma in på arbetsplatser där de har en möjlighet att få fortsätta. Det är många som får chansen att visa vad de kan och därmed får chansen att fortsätta. Det är positivt. Samma utveckling är naturligtvis möjlig att etablera i ett lärlingssystem. Det är precis det som det handlar om. Det finns inga hårda eller negativa attityder ifrån vår sida på den punkten.
Herr talman! Jag kunde väl tro det, nämligen att Centern och Ny demokrati borde ha ganska likartade synpunkter i dessa frågor. Det gläder mig att höra att avtal skall hållas. Jag kommer att påpeka det för en del andra regeringsledamöter. Jag håller med om att ungdomspraktiken skall utvecklas. Men nu gällde det den här moroten och att ungdomspraktiken skall utvecklas på det sättet. Nej, Börje Hörnlund var inte vaken så dags. Han var inte med om den här överenskommelsen. Jag betraktar det som en överenskommelse i alla fall. Per-Ola Eriksson, som jag såg smyga in här i kammaren efter lunchen, var nämligen närvarande. Det var också diverse andra personer, som jag trodde var trovärdiga.

Herr talman! Jag tycker att det börjar finnas anledning att reda ut en del märkligheter i den här diskussionen som har återkommit under dagens debatt. Detta är oerhört viktigt. Om man uppfattar ett avtal så som ett avtal partier emellan, så måste partiledningarna finnas med i bilden. Här börjar man nu sortera frågorna på olika utskott som om olika ledamöter i olika utskott kunde sluta avtal å partiers vägnar som är förpliktande för partierna. Sådana avtal kräver förankring i ledningen för riksdagsgruppen eller i partiledningen eller bådadera. Det är viktigt att säga det här. Många av de diskussioner som under senare tid har förts om bl.a. etik har naturligtvis att göra med den här typen av dåliga kontakter mellan utskottsledamöter som försätts i en viss situation och partiledningen. Det är viktigt för riksdagens och statsmakternas anseende att den här typen av frågor sköts på ett någorlunda formellt, korrekt sätt för att undvika den sortens ''missförståndsdebatter'' som vi har haft i olika sammanhang. Det här förutsätter naturligtvis också att människor som sitter i utskotten är beredda att ta initiativ för att komma överens för att fullfölja det hela. T.ex. på arbetsmarknadspolitikens område är det naturligtvis ganska viktigt att man håller arbetsmarknadsministern informerad. Jag trodde att det var självklart. Det är nämligen från det hållet verkställigheten för det mesta skall komma.

Herr talman! Jag tror att det är många som liksom jag är trötta på att höra det evinnerliga tjatet om vem som har kommit överens med vem, i vilket forum och i så fall varför. Era interna partiangelägenheter och problem i en eventuell interndemokrati tycker jag att ni kan sköta vid något annat tillfälle än vid partiledardebatter. Jag tror att det vore en fördel om vi kunde koncentrera oss på de politiska sakfrågorna. Jag tror att det är det som människor, inte nödvändigtvis här men utanför huset, är intresserade av. Jag tycker att det är bra att Olof Johansson talar om hållbarhet i utvecklingen, både vad gäller utrikespolitiken och förhoppningsvis vad gäller inrikespolitiken. I fråga om nya ställningstaganden i säkerhetspolitiken är jag överens om att Sverige skall bibehålla sin alliansfrihet, vilket ju omöjliggör ett medlemskap i den europeiska unionen -- som också kommer att bli en militärallians. Jag tror att det är viktigt att vi för denna debatt i denna kammare, också inför den utveckling vi har sett i vår omvärld, t.ex. vid det senaste valet i Ryssland. Det är en förskräckande utveckling. Vi har all anledning att föra en säkerhetspolitisk debatt med utgångspunkt i de händelserna. Jag har själv föreslagit att vi på förekommen anledning skall ha en särskilt anordnad debatt i denna kammare. Jag tycker att det är bättre än att ha mer eller mindre icke-offentliga partiledaröverläggningar. Jag tror att de frågorna mår bra av att också nå ut till en bredare allmänhet än den lilla trånga partiledarkretsen. En annan fråga gäller hållbar utveckling inom miljöområdet. Där vet jag att Olof Johansson och Centerpartiet tidigare har haft stora ambitioner. Nu tycks ni ha glömt bort dem. Men det är aldrig för sent för syndaren att vakna. Jag vill naturligtvis ställa några konkreta frågor på miljöområdet. Det gäller naturligtvis Öresundsbron. Miljökonsekvensbedömningarna visar entydigt att en bro med denna trafik inte är förenlig med en hållbar utveckling. Detta säger Koncessionsnämnden och många andra remissinstanser. När tänker Olof Johansson ta ställning i den frågan? Det är faktiskt dags att fatta beslut. Det har sagts att beslutet skall komma före nyår. Jag undrar vad Olof Johansson tänker göra. Tänker han spräcka regeringen, eller tänker han spräcka

Herr talman! Gudrun Schyman kanske inte är rätt person att ägna sig åt reprimander i samband med överenskommelser. Jag tar upp ett allmängiltigt problem som gäller hur relationerna mellan ansvariga statsråd i regeringen och riksdagen fungerar i utskotten. Man måste ha varit döv om man inte har hört talas om alla de brister som har funnits i kontakterna under senare tid. Jag håller med om att det är en onödig debatt. Den skall förebyggas genom att avtal skall hållas och förankras på bästa sätt. När det gäller miljöfrågor talar Gudrun Schyman om tidigare ambitioner. Vad är det Gudrun Schyman egentligen insinuerar, att vi skulle ha bytt åsikt bara för att vi sitter i regeringen? Det är ju nu vi förverkligar vår politik. Jag skall tala om för Gudrun Schyman, om hon inte vet om det, att under 1960-talet hade Centerpartiet ett program där vi tog upp kretsloppsutvecklingen i samhället och skatteväxlingen. Det var 1968. Bl.a. på grund av socialistiska majoriteter har det inte varit möjligt att förverkliga den politiken. Det gör vi nu i denna regering. En försvårande omständighet är naturligtvis -- det medger jag gärna, jag skall ge Gudrun Schyman en möjlighet att komma igen på den punkten -- att inte ha lika höga ambitioner som vi här i riksdagen eller utanför vårt lands gränser. Det är ett problem, plus det jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att vi har ärvt dessa miljöproblem. Då har vi frågan om Öresundsbron och avtalet med Danmark. Alla är väl numera överens om -- hoppas jag -- att det är en bakvänd ordning som projektet hanteras efter. Först sluts ett avtal, och därefter skall det göras miljökonsekvensbeskrivningar och därefter en miljöprövning. Det måste bli slut på den sortens processer där miljön uppfattas som en restpost. Det gäller inte bara Öresundsprojektet utan även hanteringen av storstadspaketen. Det är därför jag avråder från ekonomiska låsningar innan man vet vad man skall ha och innan man vet om det går att klara rimliga miljökrav. Det krävs helt enkelt en helt ny attityd i miljöpolitiken. Den har vi. Har ni den? Jag har upplyst kammaren i en interpellationsdebatt att vi eftersträvar ett beslut före årsskiftet om Öresundsbron. Det gäller fortfarande.

Herr talman! Om det är som Olof Johansson säger, nämligen att det är nu Centerpartiet förverkligar sin politik, vill jag påstå att Centerpartiet har bytt politik och lämnat sina ambitioner i miljöfrågan. Annars skulle ni väl ha förverkligat er politik gällande en avveckling av kärnkraften och ett uppbyggande av andra alternativa energisystem. Det skulle väl ha satt spår i bl.a. skattepolitiken. Jag kan inte se att det har hänt. Om Centerpartiet fortfarande vill förverkliga sin politik och leva upp till de miljöambitioner ni säger er ha, måste det innebära ett nej till Öresundsbron. Det måste också innebära att det inte blir några statliga garantier till Dennispaketet osv. Det måste innebära en skatteväxling, som vi är stora anhängare av. Det måste innebära att ni ställer er positiva till de förslag vi har att redan nu starta en miljöomställning i samhället. Det skall byggas upp nya transport och energisystem. Jordbruket skall användas som en energiresurs, och skogsbruket skall användas som en energikälla osv. Det tar tid att göra denna miljöomställning, men den skall påbörjas nu och kommer dessutom att innebära att många nya framtidsinriktade arbeten skapas. Vi ser detta som alternativ. Detta gäller inte minst de ungdomar som i dag går ut i arbetslöshet. Det är ungdomar som har en hög medvetenhet om miljöfrågorna, har en bra utbildning och verkligen vill satsa på framtidsinriktade arbeten. Detta är vårt alternativ till de pigor och drängar som ni för fram i regeringens förslag. Det handlar naturligtvis om miljöjobb och en nödvändig miljöomställning av samhället. Vi vet, Olof Johansson, att vi måste ta itu med detta förr eller senare. Frågan är om det skall göras nu eller planeras inför hotet eller faktumet av en ekologisk kollaps. Om Centerpartiet hade samma ambitioner som vi inom miljöpolitiken, skulle ni medverka till en sådan politik. Jag kan inte se att ni gör det i denna regering. Det måste väl innebära att ni säger upp bekantskapen med regeringen och i stället tillsammans med andra progressiva krafter förverkligar en miljöpolitik som är värd namnet.

Herr talman! Det är lätt att se vilka inbyggda spänningar som finns mellan Gudrun Schymans retorik, framförd från denna talarstol, och den verklighet som hon indirekt har varit med om att stödja. Gudrun Schyman är moraliskt skyldig till hanteringen av Öresundsförbindelsen genom sitt stöd till en socialdemokratisk regering. Gudrun Schyman är av samma skäl indirekt skyldig till hanteringen av storstadspaketen. Det är den regeringspolitiken som har lett fram till de problem som vi nu har att hantera. Jag tror dessutom att det är viktigt att man är på det klara med när en fråga har lämnat det partipolitiska planet. När det gäller avvecklingen av kärnkraften är Gudrun Schuman exempelvis inte skyldig -- den frågan har lyfts ovanför partipolitiken i en folkomröstning. Även i oppositionsställning har vi i Centern försökt att konkret hantera den här frågan för att genom avtal få en förpliktande uppgörelse att arbeta vidare med. När nu tidsgränsen år 2010 närmar sig, noterar vi som parti att den frågan är lyft ovanför regeringen och oppositionspartierna. Under den allmänna motionsperioden under våren kommer Centern tillbaka till frågan för att klargöra hur avvecklingen av kärnkraften måste gå till. Det beslut som fattades som en följd av folkomröstningen är förpliktande för alla partier. Alla partier sade att man skulle följa folkomröstningens resultat. Det här är ett sätt att hantera frågor konkret. Vi hanterar frågor konkret. Alla de exempel som Gudrun Schyman räknar upp finns återgivna i en skrift som jag rekommenderar till läsning. Kretsloppstänkandet handlar nämligen om hela miljöutvecklingen. I denna skrift finns alla aspekter med vad gäller skatteväxling och den typ av åtgärder som kommer att krävas för att fullfölja en kretsloppsanpassning. Det arbetar vi med. Det är naturligtvis en viss skillnad mellan att konkret förverkliga ett mål och att ägna sig åt politisk retorik. Det är så enkelt att ha åsikter, men att förverkliga ens åsikter förutsätter -- det är helt korrekt -- politisk majoritet. Vi i Centern har den positionen i dag att vi kan påverka verkligheten. Det gör vi.
Herr talman! Jag tror att vi alla är bestörta över fascismens och ultranationalismens framgång i det ryska parlamentsvalet. Men den som följt utvecklingen en tid är inte helt överraskad, gissar jag. I trekvarts sekel har en materialistisk ideologi -- marxismen, kommunismen -- härskat över människors sinnen. En del kommentatorer hävdar att problemet är att ryssarna inte är så att säga vana vid demokrati. Kommentatorerna ser helt enkelt demokratiseringen som ett tekniskt och pedagogiskt problem. Men jag tror för min del att en djupare orsak finns till det som nu händer i Ryssland. Det är en 75-årig brist på sammanhållande värden bortom de falska slagorden om kommunismens materialistiska förträfflighet. Inget lands problem löses genom att man exempelvis lämnar Lenins etik och östeuropeisk kommunism för att gå över till ingen etik och västerländsk kapitalism. Marknadsekonomin fordrar, enligt min mening, en demokratisk ram, och demokratin fordrar en värdegrund. Inte behöver vi väl skämmas över att en väsentlig del av denna värdegrund är kristen etik och västerländsk humanism. Detta har också en del gamla marxister insett. I en intervjubok ställer Otto Mannheimer frågor till välkända europeiska filosofer och kulturpersonligheter, bl.a. till den kände filosofen Leszek Kolakowski. En av Mannheimers frågor lyder så här: Ni har alltså närmat er kristendomen. Vilka är era skäl? Ni började ju snarast som marxistisk humanist. Kolakowski svarar: Ja, det är riktigt. Jag tror det tog mig lång tid att inse hur oumbärlig kristendomen är för vår civilisations överlevnad och för bevarandet av vissa grundläggande värden som vi hyllar. Trots all intolerans och allt förtryck som utförts i kristendomens namn, anser jag att vi, utan dessa kristna rötter, hotas av en långt värre, en långt mer förtryckande samhällsordning. Herr talman! Det är just detta att vi i all vår skröplighet äger något att vägledas av, något som vi ödmjukt försöker styra efter i en förvirrad värld; det är detta vi kristdemokrater vill verka för, en inre kompass, något som kan göra livet lättare att leva. Det handlar icke om att monopolisera, att fyrkantigt slå fast eller att plädera för något slags fullkomlighet. Vi söker helt enkelt en etikens grundplatta på vilken vi kan bygga ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle, den grund som ger oss förutsättningar att bygga upp respekten för varandra, den grund som skapar motkrafter till främlingsfientlighet, till våld och till antisemitism, och som vaccinerar mot förakt för varje individs rätt och personliga värdighet. Kapitalism och marknadsekonomi samt ett demokratiskt system skapar inte automatiskt sådana motkrafter. Herr talman! Jag kan gott tillstå att jag förstår att en del människor kan känna sig blockerade när begreppet kristen etik är på tapeten. Det kan bottna i att man förväxlar religionsutövning med grundläggande etiska värden. Men det kan inte vara rim och reson att ett sådant missförstånd leder till att vi förtränger de värden som mycket av vårt tänkande, vår respekt för pluralism och människovärde vilar på. Det var precis på detta sätt som Bengt Westerberg alldeles nyss uttryckte sig. Det är alldeles rätt, som det sagts här i kammaren och lyfts fram i andra debatter och i tidningsartiklar, att kristen etik handlar om att bära varandras bördor. Men det handlar också om att vi måste ta vårt ansvar nu. Vi måste ta itu med den dåliga tillväxten, investera för framtiden, sanera vår statsskuld och vårt budgetunderskott. Om vi inte gör det -- det är poängen som måste understrykas -- kommer vår generation att vara den generation som lastar över de tyngsta och största bördorna på kommande generationer. Herr talman! Det talas ofta om att skapa ljus för företagsamheten. Vad vi egentligen vill är att ljusen skall tändas i de många svenska hem där man i dag känner av kris och bekymmer. Men det är viktigt att se sambandet. Om vi inte får fart på hjulen blir det också svårt att lyfta av de stora bekymmer och den känsla av kris som många har. Den 23 november hölls ett ekonomiskt seminarium i Stockholm. Ekonomer från Internationella valutafonden, IMF, OECD och förstås från vårt eget land, avvisade helt enstämmigt alla tankar på att försöka ta landet ur krisen med en mer expansiv finanspolitik. Inte ens länder med 4--5 % budgetunderskott i förhållande till BNP funderar på den typ av politik som socialdemokraterna nu föreslår. I Sverige är budgetunderskottet nära 15 % av BNP. I det läget föreslår oppositionen en sorts superstimulerad, extralång julhandel, en gåva av en s-märkt tomte. Räkningen som kommer skulle säkert morgondagens barn få till julklapp, en räkning som kanske fick avbetalas ända in i nästa lågkonjunktur. Det kallar inte jag att bära varandras bördor! Med detta har jag inte hävdat att bördorna nu fördelats helt rättvist. Säkert kan vi skapa större rättvisa. Jag begriper väldigt väl att det är symboliskt viktigt att visa att de mest och bäst bemedlade får vara med och ta sitt ansvar. Men alla kan vara säkra på att vi inte skär ner och sparar för att exempelvis 85-åringen på sjukhuset skall få det sämre eller för att de arbetslösa skall klämmas åt. Vi gör detta för att få resurser att över huvd taget klara omsorgen om de svaga i framtiden. Det är faktiskt lögn att påstå att inkomstfördelningen är sådan i vårt land att inte de breda skikten, de många människorna, måste vara med nu när Sveriges ekonomi skall saneras. I vårt lands kritiska läge måste vi verkligen göra allt -- det har sagts här många gånger -- för att lindra arbetslöshetens plåga och skapa nya jobb. Nu har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en obligatorisk allmän arbetslöshetsförsäkring. Då demonstreras det väldigt mot detta. Det demonstreras mot ett slags demokratiska små fallskärmsavtal som något kan lindra för de absolut sämst ställda på arbetsmarknaden. Jag förstår faktiskt inte, herr talman, socialdemokraternas sätt att reagera på ett sådant förslag. Utöver detta har oppositionen talat sig varm för nya jobb i små och medelstora företag. Flera av regeringens förslag för att skapa förutsättningar för sådana jobb hotar oppositionen att riva upp vid ett regeringsskifte. Vi kristdemokrater har pekat på möjligheten -- för att ta ett exempel -- att öppna en helt ny arbetsmarknad inom den privata tjänstesektorn. Dagens skattesystem förhindrar att denna marknad får växa fram, trots att vi har massor av arbetsvilliga och massor av arbete som behöver göras. Den socialdemokratiska regeringen i Danmark inför nu en sådan möjlighet för ''piger och draenger''. De svenska socialdemokraterna säger om vårt liknande förslag att det innebär ett återinförande av klassamhällets pigor och drängar. Kanske är det någon ombudsman som felöversatt från danskan? Detta innebär en möjlighet för unga kvinnor och män att påverka sin egen situation genom egna initiativ. Det är vad vi föreslår. Vi måste alla ta på oss gårdagens skulder på miljöpolitikens område, så att dessa inte förvandlas till framtidens bördor. Nu verkar allt vad miljöpolitik heter medialt fjättrad vid Öresundsbro och Dennispaket. Det vare mig fjärran att inte inse att dessa projekt har med miljöpolitik att skaffa. Det har de i högsta grad! Men vi får inte reducera miljöfrågorna till symbolpolitik. Vi försummar vårt ansvar för nästa generation om vi inte ser helheten. Det som framför allt krävs är nästa stora skattereform -- en skatteväxling för miljön. Det gäller att minska skatten på arbete och flytta en del av skattebördan till miljöfarliga utsläpp och nyttjandet av sådana råvaror och energikällor som tär på jordens ändliga förråd. En sådan skatteväxling kräver noggranna studier och ett genomtänkt genomförande. Skall näringslivet klara den omställningen, krävs långsiktighet och bred politisk förankring. Därför är min fråga: Kan vi sätta oss ned och tillsammans diskutera hur en skatteväxling för miljön skall genomföras? Herr talman! Låt mig få önska talmanskollegiet, Sveriges parlamentariker, alla anställda och medarbetare och alla som eventuellt orkat lyssna via radio eller TV God Jul och Gott Nytt År!

Herr talman! Alf Svensson är den sista i raden av borgerliga regeringsföreträdare. Han avslutade sitt anförande med att önska alla utanför regeringen God Jul. Jag ber då att få önska regeringen God Jul och Gott Nytt År, så att ingen blir utan denna önskan. Det är väl menat. Det är riktigt, som Alf Svensson säger, att det har blivit ett missförstånd om vad som menas med kristen etik i läroplanen. Alf Svensson är förmodligen den person som är bäst skickad att klara ut det missförståndet. Jag har hört dem som har sagt: Det där är egentligen ingenting. Det är bara en krumelur, det kommer inte att ha någon som helst effekt i klassrummen. Jag har hört dem som har sagt: Det här innebär definitivt en förändring i förhållande till nuvarande läroplan. Det kunde vara intressant att litet mera precist höra Alf Svenssons mening på denna punkt. Är det egentligen ingenting att fästa avseende vid, eller har det någon betydelse? I det utskott där den här frågan handlagts -- för att knyta an till den tidigare debatten -- har representanterna för Folkpartiet och Centern uppfattat det som en kabinettsfråga från kds sida. Det är i så fall ingenting att skämmas över. Att vi får så olika besked från regeringspartierna om vilka medel som använts för att driva igenom förslaget är litet märkligt. Svensson förklara hur en ensam förälder med en månadslön på 8 000 kr skall kunna betala en dagisavgift på 5 310 kr per månad? Hur skall en familj med en månadsinkomst på 17 000 kr kunna betala dagisavgifter på 6 650 kr för sitt barn? Dessa familjer kommer inte att få mer tid för sina barn, som Alf Svensson sade. De får bara sin ekonomi sönderslagen. Dagisavgiftshöjningar blir det när vårdnadsbidraget införs och kommunerna inte får något statsbidrag för ett och tvååringar.

Herr talman! Jag vill inte göra gällande att jag är bäst på att klargöra det här med kristen etik. Kristen etik är ett ödmjukt sökande hela tiden, det är ingen multiplikationstabell. Jag kan kanske ändå klargöra en del av de förvecklingar som tydligen finns, och det var kanske så Ingvar Carlsson menade. Det står i de regeringsförklaringar som fyrpartiregeringen har presenterat -- om jag inte minns fel i alla tre regeringsförklaringar -- om skolans förankring i kristen etik och västerländsk humanismen. Det står också i propositionen. Det är inte så märkvärdigt om vi försöker hålla fast vid det som vi har gjort regeringsförklaringar runt om. Jag har märkt väldigt ofta att det finns något slags förvirring. Som jag sade och som också Bengt Westerberg tog upp gör man detta med kristen etik till något som handlar om kristen tro. Kristen tro får självfallet aldrig tvingas på någon enda skolelev, och får över huvud taget aldrig tvingas på någon människa. Det vore helt otillständigt. Jag var faktiskt litet glad när Ingvar Carlsson tidigare sade att han tar detta med kristen etik på allvar. Jag tror att jag citerar Ingvar Carlsson helt korrekt. Alltså tillstår även Ingvar Carlsson att vår kulturella tradition och våra värderingar har med kristen etik att göra. Det skulle vara helt obegripligt om vi försökte göra gällande i våra kulturkretsar i västerlandet att vi kan frikoppla oss från den. Dessa värderingar har funnits i vårt medvetande, i bakhuvudet, som någonting tämligen naturligt. Men varför skulle just Sverige vara den nation som inte vågar sätta ut etiketter? Jag kan berätta för Ingvar Carlsson att Gro Harlem har infört detta i norsk skolplan. Jag gissar att hon har gjort det för att visa på att etiken inte lever i ett lufttomt rum, utan den har sina rötter. Varför skulle vi skämmas för det? Har vi inte så mycket civilkurage i landet Sverige, att vi vågar tillstå att vi i vår lagstiftning, våra traditioner och våra helger har detta med oss? Vi önskade för resten varandra God Jul. Jag tycker att det är tämligen självklart att vi också skall våga fästa ut etiketter. Om vi inte gör det, tror jag att risken finns att vi i framtiden blir litet vilsna -- något som vi kan märka ute i Europa. Sveriges barn och ungdomar, elever och vi alla behöver få identitet för att kunna möta den förvirring som existerar runt om i samhället.

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt olyckligt att blanda samman kristendom och etik. Etik har för mig ingenting med religion att göra. Etik är ett begrepp som står över religionen. Jag vill i stället säga så här: Hur ser det ut i skolorna? Är det inte detta som är det viktiga, Alf Det må vara att man har pamfletter och säger vackra ord i olika sammanhang. Men den verklighet som finns i dagens skolor ser faktiskt inte så rolig ut. Det handlar om nedskärningar, om stora klasser, om avgifter till skolor, om segregering, om barn som får allergier därför att man inte har pengar att avsätta till städning osv. Det är detta som är verkligheten i skolan i dag. Denna verklighet förändras nog inte även om Alf Svensson talar om kristen etik. Det vore bra om vi talade om verkligheten när vi diskuterar politik. Sedan vill jag ställa en annan fråga till Alf Svensson. Jag undrar hur han har tagit till sig innehållet i biskopsbrevet, som kom i början av året från biskopsmötet. Det handlar om rika och fattiga. Man tar bl.a. upp frågan om att de fattigaste av de fattiga i världen förvägras den grundläggande mänskliga rättigheten till liv. Man talar också om att tiden är inne för ett ordentligt uppvaknande och ett beslut om att göra helt om i grundläggande värderingsfrågor. Det sägs mycket som är klokt i brevet, men det sägs också att det krävs handling om man skall ta orden på allvar. Om man tar orden på allvar och vill att de fattigaste av de fattiga i världen inte längre skall förvägras den grundläggande mänskliga rättigheten till liv, då måste man ju följa upp detta med politiska beslut som innebär en världsordning, en världsekonomi och en världshandel som garanterar dessa människor en utveckling. Då kan man inte stillatigande se på hur penningflödet går från de fattigaste i den fattiga delen av världen till de rikaste i den rika delen av världen, till västvärldens banker. Man kan inte heller så cyniskt som den borgerliga regeringen gör konjunkturanpassa biståndet till tredje världens länder, vilket Alf Svensson har varit med om att göra genom beslut i riksdagen. Jag undrar hur Alf Svensson får ihop detta med den goda vilja som han säger sig ha till att alla männsikor skall ha rätt till ett värdigt liv.

Herr talman! Det är väl inte så mycket att bry sig om när Gudrun Schyman säger någonting så häpnadsväckande som att etik inte har någonting med religion att göra. Det är ett uttalande som är fullständigt vilset, Gudrun Schyman. Men hon har naturligtvis full rätt att här hävda något så utomordentligt egendomligt och vilset. Jag håller med om att det inte alltid är så i skolorna som man skulle önska. Visst är det så. Men det var det inte tidigare heller. Jag kan ta fram en hel del korrespondens som talar om hur det var i Stockholms skolor på den tiden då Norra latin gjordes om till ett snyggt, elegant och kostnadskrävande komplex medan det undervisades klasser med 35 elever i baracker. Man kan alltså inte göra gällande att när den här regeringen tillträdde, då blev det ett eländighetens elände på skolområdet. Det kommer alltid att vara en kamp för att få fram tillräckligt med resurser till skolan. Sedan borde vi kunna vara överens om att om dessa resurser skall kunna tas fram, måste Sverige komma på fötter. Vi måste få balans i vår ekonomi. Det gäller precis samma sak för att kunna skaffa fram resurser till de svaga, till u-länderna, till vår biståndsbudget. Det är väl ingen som tror att det skulle vara lättare för oss att skapa rättvisa globalt om vi ser till att Sveriges ekonomi hamnar i ännu större obalans. Det hjälper inte u-länderna om den svenska ekonomin blir än mer negativ. Det tror väl ändå inte ens Gudrun Schyman. Vi når aldrig ända dit, då alla upplever det liv som de skulle önska att de hade och som de har rätt att få. Men vi hör hemma i den processen, och jag kan försäkra Gudrun Schyman att utifrån allt jag mäktar och den styrka som vi fått i valet handlar det om att göra det bättre, inte minst för dem på södra halvklotet som i jämförelse med vår situation har det mer än eländigt, där 1 miljard svälter och 1 miljard är analfabeter. Jag ser gärna ett starkt stöd från Gudrun Schyman på den fronten, men det är inte mycket värt om inte Gudrun Schyman samtidigt hjälper till och visar konkret hur vi skall ta itu med obalanserna i svensk ekonomi.

Herr talman! Jag hjälper gärna Alf Svensson med litet goda råd när det gäller hur vi skall komma åt obalansen i den svenska ekonomin. I vår ekonomiska motion har vi med anledning av regeringens proposition om de ekonomiska riktlinjerna talat om hur vi tycker att man skall göra. Det handlar om rättvisa, om solidaritet, om omfördelning, dvs. att ta de pengar som finns och föra över dem dit där de behövs. Det handlar också om besparingar, Alf Svensson. Vi vill säga nej till JAS-flygplanet och banta militären. Det handlar vidare om att säga nej till att köpa nya stridsvagnar, för att ta några mycket konkreta exempel. Vi har också andra goda förslag. Det som går som ett rött snöre genom vår ekonomiska politik är rättvisa. Vi är fullständigt övertygade om att det bästa sättet i dag när det gäller att få balans i den svenska ekonomin är att minska arbetslösheten. Vi är också fullständigt medvetna om att vi inte kan minska arbetslösheten på ett sådant sätt att vi försvårar eller äventyrar den hållbara utveckling som det är nödvändigt att vi tar oss an redan nu. Det innebär en miljömedveten ekonomisk politik som också skall vara hållbar i ett globalt perspektiv, Alf Svensson. Den skall även ta hänsyn till och ansvar för att människor i andra delar av världen skall kunna leva ett värdigt liv. Det finns en dubbelmoral och ett hyckleri i den borgerliga regeringen som är väldigt provocerande, tycker jag. Det gäller även frågan om mänskliga rättigheter, där ju Alf Svensson har ett stort ansvar. Jag tänker då på situationen i det forna Jugoslavien och de krig som pågår där bl.a. med hjälp av svenska vapen. Vi har sålt mycket vapen dit. Nu när de används och människor flyr därifrån, sätter vi stopp vid våra gränser och inför visumtvång. När människor där flyr från militärtjänstgöring och kommer hit, säger vi att de inte får stanna i Sverige. Detta är en dubbelmoral och ett hyckleri som upprör många människor. Det förs en internationell diskussion om att man skall uppmana människor att fly från kriget i det forna Jugoslavien. Men i Sverige säger man att detta inte är något giltigt skäl för att människor skall få stanna. Jag har själv mött en familj som har den här bakgrunden och som har fått ett utvisningsbeslut från den svenska regeringen. Jag tycker att det är upprörande. Först skickar vi vapen till länder. När länderna börjar strida, tar vi inte emot de som flyr. När de flyr ifrån de krig som vi i ord fördömer, säger vi att de skall stanna kvar och strida. Det är ett hyckleri som är provocerande, Alf Svensson. Det borde mana en minister som har ansvar för mänskliga rättigheter till eftertanke.
Herr talman! Jag vet inte om vi ständigt och jämnt skall behöva höra det här talet om hyckleri från Gudrun Schyman. Jag undrar om hon är kemiskt fri från hyckleri med sitt kommunistiska och marxistiska förflutna, hon som så elegant som det behagar henne vänder kappan efter vinden. Här talas om rättvisa. Vi vet ju vilken rättvisa den ismen stod för som hon i varje fall under en viss period har företrätt. Jag skulle önska mycket mer när det gäller att få till stånd engagemang för de fattiga folken på södra halvklotet. Jag tar mig faktiskt friheten att säga att jag gör så gott jag kan och så mycket jag orkar. Sverige tillhör de fyra nationer i västvärlden -- Norge, Danmark, Sverige och Holland -- som ligger högst i fråga om att ge bistånd, medan väldigt många av OECD-länderna ligger nere på ca 0,35 % av BNP eller BNI. Sedan har jag uppfattningen att Sverige behöver ha ett militärt försvar. Då blir det faktiskt så, att det också kommer att kosta. Det är ju sällsamt enkelt att plocka bort både det ena och det andra. Men att ha ett försvar som inte kan försvara och inget duger till, eller som håller sig med uråldrig materiel, kan jag i så fall inte förstå är mycket annat än hyckleri. Jag håller helt och hållet med Gudrun Schyman om att vår viktigaste uppgift för att skapa rättvisa är att minska arbetslösheten. Men om det vore så enkelt att enbart politikerna i den här kammaren kunde slå klubban i bordet och säga att vi härmed beslutar att arbetslösheten avskaffas, vore det litet grand av det som Gudrun Schyman tydligen tror på och står för, att politikerna från en centralistisk position dirigerar, arrangerar och ordnar allt. Den här regeringen har den uppfattningen och insikten att det inte är Sveriges riksdag som enbart klarar av att ta fram de här jobben, utan vi måste skapa förutsättningar för näringslivet att ta fram dessa arbeten. Det är det vi håller på med, och det är ju faktiskt också det som vi till viss del hittills har lyckats med.

Herr talman! De här debatterna tar längre tid för varje gång. De blir en timme längre för varje gång. Om några år pågår de i flera dygn. Jag skall försöka att fatta mig så kort som möjligt. Det har gått ut ett meddelande här om att det endast är partiledare som man kan tala med. Det är endast med dem som man kan göra upp, eller möjligen med gruppledare, eller hur det var. Jag hoppas därför att partiledarna nu hör på vad jag har att säga här, eftersom det för de andra tydligen inte spelar någon roll. Nyligen sade statsministern att Ny demokrati har passerat anständighetens gränser och att partiets politiska inflytande blir därefter. Det var då det. Sedan har vi förhandlat, men då var det ingen i finansministerns sällskap som sade något sådant. Har ni gått och blivit oanständiga på gamla dagar? Fru Sahlin och herr Westerberg, Folkpartiet -- alltså i alla fall inte ännu Sahlin och Folkpartiet -- uttalade sig för en bojkott av Ny demokrati i riksdagen. Andra sade att vi var femtekolonnare och att de skulle få besudlade händer om de hade med oss att göra. Den enda bojkott som jag hittills har sett var Det är en förfärlig samling av besudlade och oanständiga svartfötter som man ser framför sig. Det förstår ni väl att ni inte kan tala med Ny demokrati på det här viset? Hur skall ni sedan kunna gå ut till era väljare och säga att ni faktiskt har talat med oss? Vad skall de säga? Sedan säger man något som är mycket vanligt: ''Gör ni inte som vi säger, går räntorna upp, kronan faller och regeringen avgår.'' Detta fick vi lära oss hur många gånger som helst under de här förhandlingarna. Då vill jag bara tala om att under tiden den 25 november -- den 10 december, när vi höll på med det som ni kallar för cirkus eller vad det är för något, sjönk den långa räntan. Först sjönk den korta räntan, kronan låg still och börsen steg. Jag ber om applåder för detta, eftersom det ju också var vårt fel. Förra gången bad statsministern mig om att ta avstånd. Jag skulle ställa mig här och ta avstånd från alla möjliga. Jag skulle ta avstånd från Bert Karlsson och jag skulle ta avstånd från Vivianne Franzén. Men nu börjar jag litet grand att förstå vad ni menade, därför att under tiden har ju Bengt Westerberg tagit avstånd från regeringen. Sedan har ni själva tagit avstånd från gruppledarna och era egna förhandlare, när de har gjort upp med oss. Därför skall jag nu gå in på vad jag tar avstånd från så att det verkligen blir klart. Jag tar t.ex. avstånd från statsministerns tidigare påståenden om att vi skulle bryta avtal som aldrig funnits, och det indignationsnummer som han sedan kom med efteråt, vilket har avslöjats. Jag tar om igen avstånd från de här mycket egendomliga sakerna som har inträffat i dag, när ni försöker glömma skrivna avtal. Jag tar avstånd från den intellektuella ohederlighet som det faktiskt är att i tid och otid hota med att avgå utan att göra det. Jag tar avstånd från blotta tanken på att Carl Bildt, nyss hemkommen från Bill Clinton, över huvud taget skulle vilja avgå. Jag tror inte det. Ni har väl alla följt spelet om Clinton, som är en mycket viktig sak i Sverige? Det råder ett stjärnornas krig mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Jag väntar nu därför med spänning på vem -- båda kan ju inte gilla honom -- som först kommer att ta avstånd från president Clinton. Han var ju Ingvars pojke förut, men nu bär han precis som jag Calles slips. Vi får se, det kanske blir en krossad tomat till Clinton, men det kan ju missuppfattas. Från Göteborg meddelas emellertid att det finns vissa likheter mellan Ingvar Carlsson och president Clinton. Den skall bestå i att när Clinton är ute och springer är Carlsson ute och cyklar. Ett argument som har införts här har varit att besparingarna kommer senare. Detta har vi fått lära oss vid diskussionerna med regeringen. Besparingarna kommer sedan. International Monetary Fund och alla de som vet hur världen ser på Sverige säger: ''Besparingar i bemärkelsen nedskärningar utav statliga utgifter är det viktigaste som finns.'' Jaha, då säger vi det. Skär då i dessa! Med var överste kallskänkan själv, fru Wibble, som borde skära i dessa. Men ni sade: ''Det kommer inte nu utan sedan.'' Så vi är nu vansinnigt spända inför vad som skall komma i budgeten. Det kan kanske t.o.m. tänkas att 100 miljoner kronor kommer att kapas av de 15 000 miljoner kronor som ni gödslar ut över i stort sett socialistiska föreningar i Sverige. Det kallas för organisationsstöd. Så en fråga som jag har varit inne på här: Bor vi i ett förvirrat land? Jag börjar att tro det. Regeringspartierna försöker att ducka från avtal som de alldeles nyss har träffat. I landet Sverige, där man inte ens tillåter att någon kritiserar flyktingpolitiken, är det helt okej att varna för tyskar i skärgården eller för att holländare skall gå ut och gå i skogen. Det skall stå på en skylt att det inte får komma in några utlänningar här. De har just lagt av med apartheid nere i Sydafrika. Skall vi nu införa det här? Det får man hålla på med. Ni varnar för fransmän i bilpolitiken. Ni är ju rasister. Har ni tänkt på det? Men detta fortgår. Sedan kommer någon och föreslår en så självklar sak -- där håller jag med Alf Svensson -- som att kristen etik skall prägla utbildningen av våra små. Då utbryter en debatt. Eller hur? Måste man debattera detta? Vad är det för något vi skall ha? Är det något multikulturellt, nebulöst som Socialdemokraterna vill ha? Man frågar sig vad det är för religiösa innovationer. Skall det vara en fribiljett till himlen? Skall man införa att man skall slå ihjäl dem som inte tycker som man själv gör, eller någonting annat? Hur som helst och på fullständigt allvar: Ett land där man inte är överens om vilken etik man skall ha har fruktansvärda problem. Man såg reaktionerna när Berlinmuren föll och när Sovjetimperiet ramlade i bitar. Som ett brev på posten kom uttalandet: Jaha, nu är krisen över. Nu behöver vi inte längre vårt försvar osv. Allting har ordnat sig. Ändå ligger vi i det mest kritiska området på hela jordklotet vad gäller militär upprustning etc. Sedan kommer en aggressiv rysk politiker och rasslar i gardinerna och skall in på scenen. Då talar Ingvar Carlsson om för statsministern att det nu gäller att markera vår neutralitetspolitik, så att ingen vid Gud kan tro att vi någonsin skulle hjälpa våra grannar, om de skulle bli överfallna igen. Det enda Bildt har gjort, som jag tycker är vettigt, är att han talar om vart vi hör och vilka vi ställer upp för. Ingvar Carlsson brukar ha ett märke med en hand på sig där det står: Rör inte min kompis! Det tycker jag är precis vad vi skall ha också vad gäller de baltiska staterna. Vi har på något sätt förlorat vår identitet. Det är dåligt, eftersom vi har ett så fantastiskt gott utgångsläge. Jag undrar vad det är vi sysslar med. Det mesta flummas bort. Vi har ett enormt engagemang i denna kammare, från vänster till höger, för alla andra länder. Det är väl kul? Vi skall hjälpa alla länder och allihop. Det är så jättebra. Alla talar varmt för det. Sverige är det ovanligaste namn av något land som nämns här. I den mån det nämns kallas det ibland för det här landet. Det är ungefär lika artigt som att säga den där Alf eller den där talmannen. Det här landet, det är Sverige. Vad är det vi siktar på? Är det kanske ett land utan religion och eget språk? Är det ett land där man blygs för sin egen flagga? Ni vet att det är farliga saker. Det finns bilar som har flagga. Usch, usch, usch! Eller hur? Nationalsången skall vi väl inte få sjunga? Vad är det vi skall ha? Skall vi ha esperanto som språk och köra med vit flagg redan från början och delegera det politiska ansvaret till någon som verkligen är samhällstillvänd och känner för Sverige, t.ex. Saddam Hussein eller någon annan lirare? Usch! Sedan talades det om hur god regeringen är. Nu har vi suttit i förhandlingar med den. Jag tycker faktiskt inte att den är särskilt god -- den är inte god att tas med heller. Carl Bildt talar om regeringens godhet och säger att vi skall hjälpa människor i nöd, och han menar då att vi i Ny demokrati inte vill hjälpa människor i nöd. Låt mig då snabbt säga följande. Vår politik när det gäller flyktingar är: Hjälp flyktingar där de är eller i deras närområde. Ge dem den hjälp som ger mest för pengarna. Man kan hjälpa människor för 1 000 kr om året, men vi hjälper dem för 100 000 kr om året, så var är de 99 000 som vi inte använde till att hjälpa dem med? Ge temporära uppehållstillstånd åt dem som flyr från krig. Det gör alla andra länder. Varför gör inte vi det? Inget land har en värre och mer orealistisk flyktingpolitik än Sverige. Det är bara att jämföra oss med andra länder, och det finns faktiskt tips att hämta där. Jag kan inte tro att Bildt menar vad han säger när han kritiserar oss för detta, för i så fall är han inte moderat. Vad Moderaterna har gått ut med är i varje fall helt andra saker. Det är för mycket flum på det här området. Det är allvarliga saker. Migrationen i världen är ett jätteproblem, och tillgångarna, de resurser vi har att sätta in, är begränsade, och då skall vi också vara väldigt försiktiga med att göra det. Bengt Westerberg sade att vi vill ta 20 mijarder kronor från barnfamiljerna. Nej, vi tar 20 miljarder och ger dem till skattebetalarna, till en rättvisare fördelning, från överflödet. Det är alldeles riktigt att vi inte använder detta för att köpa röster från rika barnfamiljer. De får rösta på Westerberg, det går bra. Efter detta upphetsade anförande ber jag till sist att få utdela julklappar till församlingen -- inte till alla emellertid, utan bara till partiledarna, eftersom de är de enda som verkligen räknas i era partier. Eftersom vi i eftermiddag, i kväll eller i natt skall föra en debatt om Postens bolagisering, har vi tillverkat speciella rabattfrimärken, en karta till var och en av er. De är gratis, och texten är mycket personlig. Med detta ber jag att få önska er alla en god jul och ett gott nytt år.

Herr talman! Det börjar nu bli en relativt ansenlig samling förbrukade manus här uppe i talarstolen. Jag vet inte om de är Gudrun Schymans eller Ian Wachtmeisters eller vems de är. Det är möjligt att vi skulle kunna tänka oss litet returpost enligt den s.k. kretsloppsprincipen. Jag kan hålla med om att den här debattordningen så småningom kan bli föremål för diskussion. Vi är ännu så länge bara inne på det första dygnet. Ian Wachtmeister återkommer ofta till ett uttalande som jag har fällt, nämligen att Ny demokrati har passerat anständighetens gräns och därmed förlorar inflytande. Så är det när det gäller framför allt flyktingpolitiken. Jag vill gärna säga en gång till vad jag redan tidigare har sagt från denna talarstol: Det är inte på något sätt ett uttryck för rasism att föra en saklig diskussion om flyktingpolitiken. Alla har synpunkter på flyktingpolitiken, och alla skall kunna ha synpunkter på den. Det finns ett mycket brett spektrum i den debatten. Det inträffar att Ny demokrati i den debatten säger saker som det finns anledning att lyssna på. Bengt Westerberg påminde mig just om att Ny demokrati förra sommaren hade en annons, där man förklarade sin flyktingpolitik i fråga om f.d. Jugoslavien. Man sade där att man förespråkar visum för alla utom för dem från Bosnien, dvs. de som kommer från Bosnien skall ha rätt att komma hit och stanna här. Om de sedan skall få temporära eller permanenta tillstånd har vi olika meningar om, och den diskussionen kan vi föra. Men om Ny demokrati stod för åsikten att människor från Bosnien har rätt att komma hit och att vi är öppna och generösa, skulle det vara mycket lättare att föra debatten. Det som har lett till problemen är ju övertrampen. Jag instämmer gärna i den kritik Ian Wachtmeister framförde -- fast han gjorde det litet för raljant, tyckte jag -- mot den underton av främlingsrädsla och t.o.m. främlingsfientlighet som finns i delar av kampanjen Nej till EG. Också där opererar man i grumliga vatten, Gudrun Schyman, när man framställer allt franskt eller tyskt eller holländskt eller grekiskt som hot mot det rena och blåögda svenska. Samma reaktion kan jag känna när jag tycker att en saklig diskussion om flyktingpolitiken slår över i spekulation i grumliga vatten. De som spekulerar i grumliga vatten -- det må vara företrädare för Nej till EG eller det må vara flyktingmotståndare -- får nog finna sig i att de kommer att bli utsatta för hård kritik. När detta är sagt resonerar jag gärna sakligt med Socialdemokraterna om olika frågor. Jag har denna höst tillbringat många timmar med Ian Wachtmeister och Harriet Colliander, då vi timme eller timme har diskuterat författningsfrågan i ett pågående seminarium uppe på nionde våningen i huset här intill. Jag har inte gjort detta för att det var teater, utan därför att jag ville lyssna också på er och därför att jag tyckte att ni stundtals hade ett och annat som var värdefullt att tillföra. Sedan hade ni kanske på förhand bestämt er för att ställa er utanför. Det beklagar jag, men jag lyssnade på er. Jag kommer också att fortsätta att lyssna på varje saklig synpunkt i varje saklig fråga från varje parti, inget parti undantaget. Gränsdragningen mot grumligheten när det gäller främlingsrädsla och främlingsfientlighet kommer emellertid alltid att vara och måste alltid vara glasklar.

Herr talman! Just det: Rasism är inte alls samma sak som kritik av flyktingpolitik. Vi börjar nog nyktra till runt om i Sverige i de här frågorna, får jag hoppas. Det finns en skillnad mellan oss och nästan alla andra partier vad gäller hur de här frågorna tas upp. Vi tar upp frågorna när saker inträffar, när det går att göra någonting åt det. Alla andra verkar ta upp frågorna när det är för sent -- om det nu är ett halvt år för sent eller ett år för sent. Då säger man: Ja, visst ja, flyktingarna var inte de vi trodde, utan det var ekonomiska flyktingar. Så tråkigt! Då får vi sluta nu. Så gjorde man med kosovoalbanerna, och så har man hållit på. Det här vet vi. Jag vill påpeka och understryka att jag inte tror att det skiljer så väldigt mycket i sak här, men vi är snabbare. Världen är snabb i dag, och konflikter inträffar snabbt, och då gäller det också att reagera snabbt. Det var väldigt trevligt att få vara med i de s.k. partiledaröverläggningarna om författningsfrågorna. Jag har efter dessa överläggningar fått en helt annan uppfattning om bl.a. tidigare talman Thage G Petersons kommateringsförmåga. Det var värt många timmar även det. Medan jag har matchen med statsministern i gång vill jag ta upp också en annan sak. Vi har av våra stora och små magistrar fått lära oss att vi bara skall köra vårt spår och att det sedan skall vara nog. De har sagt till oss att vi gärna får prata och föreslå saker, bara vi är tysta sedan och trycker gult i voteringen, så att ingenting händer. Jag frågar då: Varför skulle vi göra det? Jo, säger de, därför att vi gjorde så med vänstern när det var sosseregering. De röstade alltså aldrig ihop. Men hade ni samma uppfattning som vänstern på den tiden, skulle ni också ha rösta ihop med dem. Fast det kanske ni inte hade? Vi kan här ge er ett tips om hur man driver oppositionspolitik. Vi tycker att det är vettigt, och jag tror att folk i allmänhet tycker att det är vettigt. Om inte det bästa går, vilket -- det får man vid Gud hoppas -- är det man själv föreslår, då tar man det näst bästa. Man tar i så fall inte det sämsta. Vi försöker agera på det viset. Ta bensinskatten som exempel. Vi ville att den skulle sänkas, Socialdemokraterna ville inte höja den, och ni ville höja den. Skall vi då säga, att eftersom vi vill sänka den och det inte går skall vi gå med på att ni höjer den? Skall vi sitta trycka gult och se ut som fiollådor? Det gör inte vi. Adjö!

Herr talman! I den senare delen har jag väl i och för sig ingen annan mening än Ian Wachtmeister. Däremot har jag haft problem när Ian Wachtmeister har sagt att han skall stödja den socialdemokratiska politiken. När han gör det i avgörande frågor får han finna sig i att han drabbas av vår kritik i lika hög grad som Socialdemokraterna, eftersom han och hans parti då med sina röster medverkar till att det i detta land bedrivs socialdemokratisk politik, och detta är när det gäller företagsamhet, nya jobb, ekonomiska möjligheter och tillväxt för framtiden den stora faran som nu finns i en situation då ljusen börjar tändas. Så länge man kan ha sansade samtal i olika frågor inom ramen för riksdagens utskott är det väl bra. Och leder detta till att vi får en gynnsammare ekonomisk utveckling är jag inte den som skall beklaga det. Men -- det har vi kommit bort från, och vi skall inte diskutera retroaktivt det som hände i våras -- att rösta igenom socialdemokratisk ekonomisk politik är inte bra för landet. Sedan helt kort tillbaka till flyktingpolitiken. Jag är glad om också den diskussionen kan föras i ett något sansat tonläge. Ian Wachtmeister säger att Ny demokrati lägger upp sin politik när det krävs så att säga. Ni är ''just in time'' -- för att använda ett modernt företagsekonomiskt begrepp som säkert finns i Ian Wachtmeisters värld. Okej, ni satte in annonser och sade: Ny demokrati vill ha visumfred för dem som kommer från Bosnien. Men de annonserna sattes in när den bosniska krisen började bli som värst. Jag vill inte påstå att det var en bidragande orsak, för det var det inte -- de som kom hit från Bosnien kom, som jag sade tidigare, därför att de fördrevs av serbiska bomber -- men visumfriheten stod också ni för. Vad vi än tycker om det har vi en moralisk skyldighet att nu ta hand om dem som har kommit hit. Vi försöker ta hand om oerhört många. Sverige har gjort mer än de flesta länder nere i närområdet. Beträffande dem som har kommit hit, också då Ny demokrati annonserade om visumfrihet, har alla företrädare för alla partier i denna kammare en moralisk och medmänsklig skyldighet att se till att dessa människor -- så länge den enda möjligheten till ett anständigt liv för dem är att de får stanna i vårt land -- också får stanna här och att de får ett anständigt liv. Det är svårt i tider av besparingar och arbetslöshet, som inte minst drabbar dem, men vi har alla en skyldighet att hjälpa till. Jag skulle gärna se att även företrädare för Ny demokrati då och då gör det lilla enkla uttalandet: Vi är med på den enkla medmänskligheten. Sedan kan ni ha vilka synpunkter ni vill i övrigt på flyktingpolitiken. Det är fullt legitimt.

Herr talman! Vi driver inte socialdemokratisk politik. Vi driver nydemokratisk politik. Dessa båda typer av politik är så pass olika att Ingvar Carlsson inte ens vill tala med oss. Vi är ärliga. Vi kör med väldigt raka puckar. Vi talar om i förväg precis hur vi resonerar och vad vi kommer att göra. Vi har inte glömt, herr statsminister och herr talman -- jag nämner båda på en gång -- det som hände i våras, därför att det var ett indignationsnummer som Carl Bildt lyckades med. Däremot har vi avslöjat det efteråt, för vi tycker att det var oärligt. Till sist några ord vad gäller uppehållstillstånd, visum etc. Vi vill hjälpa människor mycket mera än ni andra vill. Vi vill göra det på ett sådant sätt att man får hundra gånger mer för pengarna -- dvs. man kan hjälpa hundra gånger fler människor. Sedan en sak vad gäller uppehållstillstånd. Vad är det som säger att man skall ha permanenta uppehållstillstånd? Vad är det som säger att ett sådant beslut skall fattas när riksdagen inte är samlad? Varför skall vi göra detta permanent när alla andra gör det tillfälligt? Varför skall vi inte i stället hjälpa människor tillbaka till den plats som de kom från? Till sist några ord om det här med moral osv. Jag är nog väldigt trött på väldigt många saker, och jag är faktiskt väldigt trött på att höra att vi inte skulle vara tillräckligt moraliska för den här samlingen. Jag kan lova er -- det anser jag själv -- att jag kommer på absolut topplats i det här gänget vad gäller moral. Sedan kommer man och säger att vi inte är goda nog. Bara för att vi inte är dumma skulle vi inte vara goda. Vi försöker hushålla med människors pengar. Allihop i denna kammare är vi satta att hushålla med svenska människors pengar. Vill vi hjälpa andra människor, skall vi hjälpa dem så effektivt och bra som möjligt. Då är vi goda. Var så goda och kom ihåg det! God Jul!

Herr talman! God eller inte -- det är i alla fall inget fel på självförtroendet hos den föregående talaren. Jag har inga presenter alls med mig. Jag har alltså varken slipsar, jultomtar eller klubbor med mig. Däremot har jag med mig julhälsningar från de människor som framför allt regeringens representanter inte vågar möta. Det gäller människor som ni inte vågade möta i onsdags, som ni inte har vågat möta vid tidigare uppvaktningar utanför Riksdagshuset eller som ni inte vågar möta på arbetslöshetskaféer, i skolor och på träffpunkter av olika slag ute i landet. Jag har en hälsning från Willy Jonsson. Han är 60 år och är arbetslös. Han har följande att säga till regeringen: Slopa den nuvarande politiken! Den är helt vansinnig. Snart får 600 000 gå till Socialen när de blir utförsäkrade. Jag har också en hälsning från en skådespelerska, som demonstrerade här utanför i onsdags. Hon säger: Försök att känna efter hur det känns för dem som har små omständigheter, även om det är svårt. Ni skulle i alla fall kunna försöka. Vidare har jag en hälsning från en 23-årig arbetslös kille, som är byggnadsarbetare men som har gått arbetslös i ett år. Han säger: Det har gått för långt. Det viktigaste för oss byggnadsarbetare är att vi får jobb. Som det verkar nu går det bara nerför. Fler och fler verkar bli arbetslösa. Sedan har jag en hälsning från Tomas Wedin. Han är 34 år och är periodvis arbetslös. Tomas Wedin har rest ända från Kramfors för att komma hit, och han säger: Ta pengarna där de finns -- hos aktieägare och liknande! Nu slår regeringen bara mot dem som har de minsta marginalerna. Det är den viktigaste ändringen. Folk är inte skuld till det som har drabbat Sverige. De får inte minska konsumtionen nu. Tvärtom måste köpkraften öka om vi skall få snurr på hjulen. Sverige har tidigare varit ett föredöme utomlands. Nu har bilden försämrats när tryggheten har gröpts ur. De vet väl att de snart skall åka -- regeringen alltså -- så nu passar de på. Nu gäller det en hälsning från en 42-årig kvinna från Malmberget. Hon jobbar inom hemtjänsten och har en sjuk man och ett minderårigt barn hemma. Den här kvinnan säger: Bildt trampar ner på sjuka, gamla och barnfamiljer. För unga arbetslösa blir det katastrof i dag när de tvingas gå till Socialen och inte får göra rätt för sig, som jag fick när jag var ung. Tycker Carl Bildt att det är rätt att göra så mot ungdomen? Ingemar Liljefors, 50 år, är arbetslös fabriksarbetare. Han säger så här: Det är bara att avgå. Återställ a-kassan, dela på jobben! Det är det som är lösningen, men regeringen lyssnar inte. Man känner sig maktlös. Lärarförbundet här i Stockholm redogör i sin hälsning för följande fakta i målet -- apropå allt tal om Europas bästa skola: En ettåring kommer att få tillbringa sin dag i 17-barnsgrupper med två personal. En fyraåring kommer att få tillbringa sin dag i 20-barnsgrupper med två personal. Invandrarbarn på förskolor berövas hemspråksundervisning. Sexåringarnas skolförberedelse blir en halvmesyr i stora grupper. Stockholms kommun är den kommun i Sverige som satsar minst på skolan. Antalet lärarledda lektioner på gymnasiet minskar. Låt inte politikerna lämna barnen och ungdomarna i sticket! Men det är just vad ni gör. Naturligtvis är det beklagligt -- för att använda ett milt ord. Många människor är djupt oroade, och jag tror att de inte alls känner igen sig i de deklarationer som förekommit här i dag och som handlar om ljuset i tunneln, ljus som tänds osv. Tyvärr är det så, att ju svårare problemen verkar bli omkring oss, desto ytligare blir politiken och desto större retoriken. Jag tycker att det är en mycket olycklig utveckling. Jag är mycket oroad över det faktum att så många människor i dag känner ett sådant avstånd till politiken, att så många människor i dag inte ser att politiken är ett redskap för förändringar som man vill göra, utan som i stället säger: Jag vill inte beblanda mig med politiken. Det är inte det som är lösningen. Politikerna talar inte om det som är min vardag. De talar inte om det som är min verklighet, det som är mina problem. De lyssnar inte, de hör inte, de ser inte. Det handlar ju om demokratin och hur vi har det i vårt samhälle. Det handlar om moralen, den samhällsmoral som har utvecklats under 80-talet, med pampvälde, med fallskärmsavtal, med jättelika vinster för ett fåtal och med en mycket besvärande verklighet för ett flertal. Detta har gröpt ur människors tilltro även till de demokratiska institutionerna i Sverige. Tyvärr har också det här pampväldet drabbat arbetarrörelsens organisationer och företag. Det tror jag många kände som att det var den sista kniven som stacks in i ryggen. Inte ens på fackföreningens pampar, inte ens på arbetarrörelsens företag och organisationer kan man lita. Då infinner sig naturligtvis frågan: Vem kan man lita på? Jag tycker att vi som har valt politiken som ett verktyg och som ett forum för att försöka skapa en tillvaro som är dräglig för oss har ett stort ansvar, även om vi har olika utgångspunkter. Det har vi. Vi tjänar olika intressen. Jag tycker att det är ärligt att säga det. Annars skulle vi inte ha olika politiska partier. Om vi hade parollen ''allt gott åt alla genast'' som någonting som enade oss skulle vi inte stå här och diskutera med varandra. Vi företräder olika intressen. Den borgerliga regeringen företräder de ekonomiskt starka intressena. Arbetarrörelsens partier, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, företräder inte de ekonomiskt starkas intressen. För de svaga i samhället är det politiken som är redskapet. Därför är det viktigt att hålla politiken högt och låta den stå över den typ av bedrägeriekonomi och marknadens marodörer som fick härja fritt under 80-talet. Men jag tycker att även ni som företräder de ekonomiskt starkas intressen måste vinnlägga er om att göra politiken till något hedervärt. Jag tycker att det talas alldeles för litet om framtiden i den här kammaren. Jag tycker att det har varit så under den här debatten. Det är ofta ett mycket tillbakablickande samtal som förs här, om vem som gjorde vad i hemliga överläggningar, vem som har ansvar för vad, att man egentligen har ärvt allt dåligt av sina företrädare, och det kan man inte göra något åt. Den populism som Vänsterpartiet ofta blir anklagat för skall jag mycket kort redogöra för. Man anklagar oss nämligen för att vår politik är populistisk. Jag hävdar att den är framtidsinriktad. Vi säger att den viktigaste frågan i Sverige i dag är arbetslösheten. Vi måste göra något åt arbetslösheten om vi skall komma till rätta med Sveriges ekonomi och om vi skall få ned budgetunderskottet. Men vi måste göra något åt det på ett sådant sätt att vi inte försvårar för kommande generationer, så att vi inte tär på en hållbar utveckling. Vi har några mycket konkreta och bra framtidsinriktade förslag. Det handlar om sex timmars arbetsdag, utifrån självklarheten att det är bättre att fler jobbar sex timmar än att få jobbar åtta, och dessutom övertid, och att resten skall gå på bidrag. Jag förstår inte varför ni i de andra politiska partierna är så ovilliga att diskutera denna framtidsinriktade reform som skulle innebära ett bättre liv för så många. Vi tycker att frågan om en hållbar utveckling är en nödvändig fråga att befatta sig med oavsett konjunkturläge. Miljöfrågorna är inte konjunkturanpassade. De får inte bli det. Därför måste den ekonomiska politik som råder bot på arbetslösheten också kopplas ihop med miljöpolitiken. Det låter sig väl göras, eftersom den miljöomställning som är nödvändig också kommer att ge fler jobb. Vi säger att de nya jobben också måste få finnas ute i kommunerna. Det är vård, det är omsorg, det är kultur, det är utbildning som vi skall satsa på. Det är det som gör människor rustade att gå in i den nya tid som vi nu går in i. Det är inte i de gamla industrierna som de nya jobben kommer att skapas. Det är inom information, kommunikation, vård och omsorg. Vi säger att det är nödvändigt att stärka kvinnors makt och inflytande på samhällslivets alla områden. Jag tycker att den här partiledardebatten har vittnat om just nödvändigheten av det. Det finns annars en tendens att man fjärmar sig från den verklighet som faktiskt handlar om livet. Jag har som sagt var ingen present till er. Men jag skulle vilja uppmana er alla, nu när vi går till julledighet, att använda tiden till att läsa en del. Jag har ett förslag på mycket bra läsning. Det är sagan om Karl Bertil Jonssons julafton. Jag tror att ni kanske vet vem den är skriven av. Nej? Den är skriven av Tage Danielsson. Sagan om Karl Bertil Jonsson handlar om Karl Bertil Jonsson, 14 år, som arbetar på Posten och som inser att det finns en glädje i att ge. Han inser att devisen att ta från de rika och ge till de fattiga är något mycket hedervärt och något att tänka på. Jag skulle önska att ni läser den sagan. Den brukar komma på TV också i juletid. Jag rekommenderar både läsande och tittande och ber att få önska samtliga God Jul!

Herr talman! Kammaren skall nu diskutera bostadsrättsföreningar och andra som råkat illa ut på bostadsområdet genom regeringens bostadspolitik. Under senare år har ett stort antal bostadsrättsföreningar gått i konkurs. Andra har återigen gjort fullständigt klart att de befinner sig i ett konkursläge. Det beror på att den kraftiga avvecklingen av räntebidragen i kombination med extra höjningar av den garanterade räntan har drivit in bostadsrättsföreningarna i ett ekonomiskt ohållbart läge. Jag talar nu om bostadsrättsföreningar som är välskötta och normalt fyller alla de ekonomiska åtaganden som ingår i uppgiften. Genom regeringsbestämda nya åtaganden som inte kunde förutses för bara några år sedan har dessa föreningar hamnat i stora svårigheter. Ansvaret för denna utveckling ligger helt och hållet på den borgerliga regeringen. Detta är en bakgrundsbeskrivning som tvingat regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition. Den har fått den prydliga rubriken Bostadskreditmarknaden är således inte stabiliserad, allt enligt regeringen. Förslaget innebär att de berörda bostadsrättsföreningarna erbjuds ett nytt lån. Avvecklingslånen ersätts av omfördelningslån. Med andra ord får bostadsrättsinnehavarna under ett tjugotal år betala de kostnader som orsakats av regeringens bostadspolitik. Förbättrade statliga kreditgarantier ingår i förslaget. Men varje kostnad som läggs på de boende i dessa bostadsrättsföreningar skall betalas av dem själva. Det är innebörden i korthet. Det goda med syftet är förstås att undvika konkurs i de berörda bostadsrättsföreningarna. Det är mycket svårt att hitta någon som tror att åtgärderna är tillräckliga. Det kan räcka med ett exempel på dem som tvivlar. Bostadsutskottets ordförande Agne Hansson säger i Dagens Nyheter för några dagar sedan att han är tveksam om åtgärderna räcker för att få i gång bostadsbyggandet igen. Det skall bli intressant att höra om samma Agne Hansson vill berätta varför förslaget till åtgärder inte är bättre utformat. Agne Hansson säger i samma tidningsnotis att han anser att de beslutade räntebidragen bör skjutas upp. Men han säger också att han ännu inte har fått några reaktioner som bryter regeringens linje. Agne Hansson, här kommer en reaktion, en positiv reaktion. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för ett uppskjutande av nerdragningen. Var så god, Agne Hansson och Centern. I januari kan vi gemensamt motionera i riksdagen om att inför 1995 och 1996 skjuta upp den återstående nerdragningen av dessa tre miljarder. Herr talman! Låt mig återgå till propositionen och utskottsbetänkandet. Vi har motionerat om förbättringar av propositionen på fyra väsentliga områden. När vi inte har kunnat påverka majoriteten i bostadsutskottet har vi reserverat oss. Jag skall nu förklara vad det handlar om. I betänkandet föreslås att kraven på en särskild lånefinansiering som förutsättning för räntebidrag slopas enligt 1991 års regler. Vårt förslag är att det också skall omfatta 1992 års system. Systemen går som bekant in i varandra. Det är inte rättvist att 1992 års system ställs utanför. För att göra det fullt tydligt föreslår vi att också 1992 års system skall ingå i det förslag som vi nu diskuterar. I reservation 2 påtalar vi de höga räntemarginalerna. I en skrivelse från SABO, HSB, Riksbyggen och Fastighetsägareförbundet beskrivs verkningarna av de höga räntemarginaler som bostadskreditinstituten tar ut. En räntemarginal på 1,5 % ger t.ex. en ökad månadskostnad på 750 kr för en normal trerumslägenhet. Den utökade statliga kreditgarantin bör därför förses med ett villkor -- vid nästa konvertering av lånet skall räntan inte sättas högre än den statliga subventionsräntan. Det är en lämplig uppgift för regeringen att lösa detta. När det gäller den tredje reservationen finns det en utbredd tveksamhet om vad bostadsrättsföreningarna har för nytta av regeringsförslaget. Vi tar därför ånyo upp tanken på en skuldsaneringslag även för bostadsrättsföreningarna. Det skulle vara en klok åtgärd där regeringen skulle kunna trycka på banker och kreditinstitut. Efter att från början ha tagit ut 0,2 % i räntepålägg har man sedermera ökat detta till 0,4. Sedan marknaden blev fri har kreditinstituten lagt på det ena tillägget efter det andra. Räntemarginalen har varit ända upp till 1,5 %. Det betyder i vissa fall upp till en tusenlapp extra i boendekostnad per månad. Det kan vi faktiskt inte acceptera. Det kan i detta sammanhang nämnas att en sparbank i Ängelholm i Skåne på eget initiativ har tagit kontakt med de i fastighetsbranschen som har haft lån i banken som efter de nya pålagorna blivit alltför betungande. Såvitt jag vet är försöken i Ängelholm mycket framgångsrika. En av tjänstemännen på banken har berättat för mig att bankpersonalen sammanträffar med alla de skuldsatta och går igenom deras ekonomiska problem. Man gör vissa avskrivningar i varje individuellt ärende, men man är också angelägen om att få fram nya betalningsterminer som gör att den skuldsatte har möjligheter att klara skulderna i ett mer långsiktigt perspektiv. Vi socialdemokrater tycker att detta är ett bra exempel. Men någon måste använda sitt inflytande för att trycka på de banker och kreditinstitut som visar en fruktansvärd passivitet. De har en del av skulden till de konkurser som inträffar på grund av att de inte tar några som helst initiativ till att hjälpa dem som är skuldsatta. Herr talman! I reservation 4 tar Socialdemokraterna upp vikten av att det bostadspolitiska arbetet bedrivs utifrån ett bostadssocialt synsätt. Så sker inte nu -- det är tvärtom. Om regeringen hade haft ett bostadssocialt synsätt hade man inte behövt lägga fram något förslag om extra insatser. Först nu blir det möjligt att lägga tyngdpunkten på en social bostadspolitik från mitten -- med Vänsterpartiet. Jag tror att räddningen för svensk bostadsmarknad är att mitten och vänsterpartierna går samman och försöker samordna sina krafter för att återupprätta den sociala bostadspolitiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Det betänkande vi debatterar behandlar som Oskar Lindkvist mycket riktigt sade en del av de åtgärder som nu genomförs för att stabilisera bostads och kreditmarknaden. Oskar Lindkvist och Socialdemokraterna vill skylla allting som har hänt -- t.ex. det faktum att bostadsrättshavare och andra råkar illa ut -- på regeringen. Trots det tror jag att orsakerna till problemen bakåt i tiden är så väl kända. Jag har inte tänkt att förlänga debatten i den delen i denna sena timma. Det är också så, Oskar Lindkvist, att de boende själva får betala varje kostnad för de åtgärder vi här föreslår. Man kan av Oskar Lindkvists inlägg såväl som av den buskpropaganda Socialdemokraterna bedriver i bostadspolitiken få intrycket att de inte skulle stå bakom förslagen. Det är intressant. Det råder fullständig enighet i utskottet om dessa åtgärder, vilket innebär att även Socialdemokraterna står bakom inriktningen och tankarna bakom åtgärderna. Därmed skall jag inte kommentera förslagen närmare. Det som debatten egentligen gäller är om dessa åtgärder är tillräckliga eller inte och i så fall vilka ytterligare åtgärder som kan eller bör vidtas. Det är riktigt att min tveksamhet finns kvar på den punkten, Oskar Lindkvist. Det går att studera protokollet från förra fredagens debatt. Man kan där mycket tydligt notera att jag då sade att de förändringar vi åstadkom när vi fördelade besparingen på tre miljarder kronor över tre år i stället för över ett år skall ligga fast. Min tveksamhet gällde Danelltrappan och kontrollstationen 1995. Den uppfattningen är inte ny. Den har jag haft länge. Det är hela tiden fråga om att gå en balansgång mellan stimulanser och det man måste spara å ena sidan och å andra sidan att klara en ekonomisk politik som gör att de låga räntorna kan hållas nere i det internationella valutaläge som nu råder. Räntor och inflation är de viktigaste faktorerna för boendekostnaderna i framtiden. Socialdemokraterna och Oskar Lindkvist säger att åtgärderna inte är tillräckliga. Man kan i de motioner och reservationer till betänkandet som Socialdemokraterna står för naturligtvis se viljan att gå längre. Men antingen föreslår de inga konkreta åtgärder eller så är de åtgärder som antyds inte praktiskt genomförbara. De skulle inte heller ge den avsedda effekten. Låt mig innan jag närmare kommenterar reservationerna säga att de åtgärder regeringen nu förselår inte skall ses isolerade utan tillsammans med andra förändringar av bostadspolitiken som just nu genomförs. Det gäller sänkningen av fastighetsskatten för hyres och bostadsrättshus, fördelningen av besparingen av de tre räntebidragsmiljarderna på tre år i stället för på ett år och borttagandet av flyttskatten. Dessa åtgärder bäddar för den lägsta boendekostnadshöjningen på 25 år. Tillsammans med de åtgärder som föreslås i betänkandet skall de bidra till att skapa en stabilitet på bostads och kreditmarknaden så att fastighetsvärdena stabiliseras och kan börja öka. Därmed ökar också rörligheten på bostadsmarknaden. Inlåsningseffekter undviks och hushållen kan bättre anpassa bostaden till den egna ekonomin. När fastighetsvärdena stabiliseras ökar säkerheten i kreditsystemet och kreditgivningen kan börja fungera bättre igen. Så vill jag tala om reservationerna och den argumentering som Oskar Lindkvist förde. I reservation 1 pläderar alltså Socialdemokraterna för att även 1992 års bostäder skall omfattas av de avregleringsåtgärder som genomförs. Det berör mycket riktigt främst de bostadsrättsföreningar som lämnas utanför i dag. Dessa bostadsrättsföreningar är de enda som inte kan få räntebidrag som är villkorade med särskilda låneregler. Skälet till det är att vi vill avvakta den utredning om skattereglerna för bostadsrätter som nu görs. Det finns nämligen ett klart samband. Hänsyn har tagits till bostadsrätternas låne och beskattningsvillkor när den garanterade räntan satts. Det finns alltså egentligen ingen orättvisa i det fallet. I dag ligger den garanterade räntan ungefär 1 1/2 procent under den ränta som gäller för egnahem. Om bostadsrätter skall jämställas med egnahem krävs det en strimling av lånen för att bostadsrättshavarna skall få sina problem lösta. Jag vet inte om det är det som Socialdemokraterna eftersträvar. Det här går att lösa på ett mera praktiskt sätt först när beskattningsformerna för bostadsrätterna har klarats ut. Om Socialdemokraterna har någon annan, färdig lösning tar jag gärna emot den. Om Oskar Lindkvist inte har det, utan är tomhänt, faller reservationerna till golvet som helt verkningslösa. Inte en enda bostadsrättsförening i trångmål blir hjälpt av det. Jag går därmed över till räntegapet. Det är ett förfärande problem, ett otyg. Banker och kreditinstitut har naturligtvis ett stort ansvar. Men att lagstifta om att bankerna skall låna ut till en viss subventionsränta löser på intet sätt problemen. Det skulle ju stoppa all kreditgivning, eftersom bankerna då skulle tvingas låna ut till en lägre ränta än vad de kan köpa bostadsobligationer för. Alla förstår att ingen kan ägna sig åt sådan bankverksamhet. Eller också måste vi återgå till den detaljreglering för bostadskrediter som gällde före 1987. Men den tog Socialdemokraterna bort, och jag har inte uppfattat att det är den ränteregleringen Socialdemokraterna nu vill ha tillbaka. Eller är det så? För närvarande finns det ingen bättre och effektivare metod än att med hjälp av de statliga kreditgarantierna medverka till en omfördelning av räntekostnaderna för att hjälpa de boende över en besvärlig kostnadströskel tills det vänder och blir låntagarnas marknad igen. Då löses det här automatiskt och ger ett tryck nedåt på räntorna, genom ökad konkurrens i kreditsystemet. Herr talman! De sociala målen för bostadspolitiken, som Oskar Lindkvist berörde, har vi diskuterat vid åtskilliga tillfällen i den här kammaren. Det fanns inte tidigare och finns inte nu någon skillnad i vår syn på målen, däremot på medlen för att upprätthålla dessa mål. I dag tycks vi vara ense om de medel som föreslås från regeringens sida. Därvid tycker jag att debatten kan stanna.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

Herr talman! Agne Hansson säger att orsakerna till de nuvarande svårigheterna är väl kända. Det stämmer exakt; de är verkligen väl kända. Orsaken är regeringsskiftet 1991, som medförde ny bostadsfinansiering, avveckling av räntegarantierna, den extra upptrappningen av den garanterade räntan -- för att ta några exempel. Det är dessa nya pålagor på bostadskostnaderna som har skapat svårigheter i många hem i det här landet, som har skapat bekymmer i flera bostadsrättsföreningar och som har förorsakat att ett antal bostadsrättsföreningar gått i konkurs. Nu är Agne Hansson besviken över att vi inte har lagt fram ett förslag som alternativ till regeringsförslaget. Men det är faktiskt regeringens egen sak att rätta till sina egna misslyckanden. Det kan inte vara vår uppgift att gå fram med vårt förslag till bostadsfinansiering, som röstas ned varje gång det är föremål för debatt i bostadsutskottet. Vi har sagt att det förslag som regeringen har lagt fram är bättre än ingenting, men det är inte något bra förslag. Det kommer att visa sig så småningom att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga. Vidare tycker Agne Hansson att vi är tomhänta. Jag har hela dagen i debatten här hört att Socialdemokraterna har den egenskapen att de inte har någonting att komma med, men att regeringspartierna har så fantastiskt mycket. Därför ser det nu ut som det gör i Sverige, med det myckna som den borgerliga regeringen har att komma med. Vi har alltså föreslagit att 1992 års regler skall jämföras med 1991 års regler. Det är en rättvisefråga, ingenting annat. Vi har föreslagit att regeringen skall hjälpa till och tala med kreditinstituten, så att de inte har så ohemult stora räntemarginaler som de har för närvarande, som innebär så fantastiska påslag för dem som har räntor i kreditinstituten och i bankerna. Vi har föreslagit att man skall rätta till det här vid nästa konvertering. Det måste vara en intressant uppgift för en regering som vill någonting, som vill hålla tillbaka kostnaderna. Det är inte så, Agne Hansson, att de låga hyrorna är ett resultat av regeringens bostadspolitik. De låga hyrorna är ett resultat av någonting annat. Det är nämligen så illa ställt att praktiskt taget varje bostadsföretag i det här landet tvingas annonsera efter folk som vill flytta in. Ni har med er politik redan överskridit gränsen för de hyreskostnader som de boende har möjlighet att betala.
Herr talman! Jag tycker i och för sig att det är intressantare att debattera framtiden än att älta orsaker. Men låt mig bara peka på en sak i den uppräkning som Oskar Lindkvist gjorde. Han nämnde den nya bostadsfinansieringen som en orsak till svårigheterna. Jag förstår det, därför att Socialdemokraterna har lyckats svartmåla vårt förslag och händelserna inom bostadspolitiken i övrigt, så att det knappast har gått upp för någon att 1993 års bostadsfinansiering är betydligt förmånligare för dem som bygger och bor än vad det gamla förslaget, från den socialdemokratiska regeringen, hade inneburit om det bevarats. Det kan räcka i skulddebatten. Det är ett ganska måttligt krav från min sida att fråga vad Socialdemokraterna har att komma med, när de påstår att de förslag som regeringen har lagt fram inte är tillräckliga. Såvitt jag förstår, skulle 1991 års regler gälla även 1992 års bostadsrättsföreningar. Jag kan inte förstå hur det skulle gå till rent tekniskt, vid en jämförelse med egnahemmen, om man inte strimlar de lån som bostadsrättshavarna har. Är det Socialdemokraternas avsikt? Jag skall gärna tala ytterligare med kreditinstituten och försöka förmå dem att minska räntemarginalerna. Men det är inte det som Socialdemokraterna föreslår i sin motion och sin reservation. Socialdemokraterna föreslår ju att man skall lagstifta om att kreditinstituten inte får låna ut pengar till en högre ränta än den subventionsränta som gäller i dag. Oskar Lindkvist, som är väl bevandrad i bostadspolitiken, vet hur den sätts. Om man lagstiftar om den räntan, kommer de att tvingas låna ut till en större kostnad än vad de får betala när de lånar in pengarna. Oskar Lindkvist och jag har ju talat med kreditinstituten, men det har tydligen inte hjälpt -- det går inte att få ned räntorna den vägen. Men jag ställer gärna upp på det igen.

Herr talman! Jag var beredd på att Agne Hansson skulle berätta för kammaren att 1993 års bostadsfinansiering är bättre än 1992 års. Det är alldeles riktigt -- 1993 års bostadsfinansiering har ett försteg framför 1992 års. Men nu pratar vi om 1994, sedan pratar vi om 1995, 1996 och 1997 -- vad inträffar då, Agne Hansson? Jo, det blir sämre och sämre för varje år som går, därför att detta är ett avvecklingssystem. Målet är icke en social bostadspolitik -- målet är att det på sikt inte skall utgå några subventioner på bostadsområdet. Det är det mera långsiktiga resultatet av den borgerliga politiken. När det gäller 1991 års regler vill jag säga att 92:orna är diskriminerade när det gäller rättviseinnehållet. Årgångarna går in i varandra. En del är planerat 1990, en del 1991 och en del 1992. Därför uppstår det en orättvisa i det här systemet. Om man verkligen vill rätta till en orättvisa skulle det inte vara så svårt att acceptera vårt förslag i reservationen. Det är en ren rättvisefråga. Ingenting av det som Agne Hansson har framfört i diskussionen motsäger någonting av det som sägs i våra fyra reservationer. Agne Hansson sade att Socialdemokraterna nu vill lagstifta om att obligationsräntan skall gälla vid konvertering av lånen hos bostadskreditinstituten. Själv har han varit med och pratat med dem, och jag tror att även skatteministern har pratat med dem -- men ingen har lyckats övertyga kreditinstituten om att de skall ligga lågt med sina räntor, utan de fortsätter att ha höga räntemarginaler. Vad är det för mening med att man satsar på bostadspolitiken på andra områden när bankerna tar hem vinsten? Det förstår jag inte. Det skulle vara av mycket stort intresse för bostadsutskottets ordförande att kunna gå ut till väljarna och berätta att vi nu har skapat förutsättningar för en bättre finansiering och mer normala räntemarginaler hos bostadskreditinstituten.
Herr talman! Jag noterar att Oskar Lindkvist själv är osäker på denna lagstiftningsmetod. I sin första replik sade han: Vi vill förmå regeringen att tala med kreditinstituten. Nu erkänner han -- och det är riktigt -- att både presidiet i utskottet och det ansvariga statsrådet, Bo Lundgren, har talat med kreditinstituten. Men det syfte som angavs i det första inlägget har alltså fortfarande inte inträffat. Då är det lagstiftningen som skall gälla -- det står tydligt i motionen -- och det skulle få den effekt som jag här tidigare har beskrivit. Men självklart är detta ett otyg, och jag tycker att bankerna och kreditinstituten tar ett stort ansvar i sin kreditgivning och i behandlingen av kunderna. Jag noterar också med stor tillfredsställelse att Oskar Lindkvist nu erkänner att 1993 års regler är klart fördelaktigare än de som vi redan har raderat ut på marknaden. Det innebär också att man kommer att trappa ned 1994, 1995 och 1996, men man stannar vid 30 % subventioner -- det är mer än vad man gjorde tidigare, då man tog bort dem helt och hållet för bostadsrättshus och hyreshus. Den här avvägningen av nedtrappningen skall vägas mot ränteutvecklingen framöver, och det är för att se hur det här går ihop som vi har kontrollstationen 1995. Till dess skall vi ha satt ett bosparsystem i sjön. Annars blir detta inte möjligt. Det är det som politiken hela tiden har gått ut på och ingenting annat.

Herr talman! Det beslut som vi fattade i våras om de tre miljarderna har på sitt sätt fått ett förödande resultat -- det vet vi alla -- framför allt då för de bostadsföreningar som blir illa drabbade. Det är också grunden till det betänkande som vi diskuterar i dag och som är ett resultat av den Danellska snabbutredningen, som tillkom på initiativ av oss. Jag tycker att det var en bragd av Danell att ta fram det hela på så kort tid.

Resultatet av det har även givit staten så stora kostnader att staten inte heller orkar med det -- det är i alla fall bakgrunden till detta. Man skulle kunna kalla det här ett plåster. Vi har förorsakat ett sår, och nu har vi tagit fram ett plåster att sätta på såret. Det är helt nödvändigt, och det är vi väl överens om i utskottet. Jag tänker då framför allt på omfördelningslånet, som i alla fall gör det möjligt för dem som är allra värst drabbade att akut lösa sina problem. 40 % har förankrats hos bostadskreditinstituten. De har visserligen inte sagt att de är nöjda men att det hamnar på en sådan nivå att det inte hindrar kreditgivningen. Allt viktigare är naturligtvis hela tiden räntan, och räntan har ju sjunkit kraftigt och kommer förhoppningsvis att sjunka litet till. Det är det helt utslagsgivande. Tyvärr kommer det inte bostadsrättshavarna till godo utan staten. Jag undrar om det finns någon här i landet som är så fattig som svenska staten, så pengarna hamnar kanske i alla fall på rätt ställe. Subventionsräntan och dess konstruktion skulle i varje fall jag däremot vilja titta litet närmare på. Med de stora marginaler som bankerna nu tillgodogör sig blir hela systemet skevt. Jag hörde nyligen en siffra -- jag vet inte om den är riktig. Det sades nämligen att de ungefär 1,5 % som tas ut i överränta tillför bankerna 20 miljarder kronor under en femårsperiod. Visserligen är bankerna illa ute och behöver förbättra sin situation, men man frågar sig om det skall gå till på det viset. Det som Oskar Lindkvist sade om initiativen från bankerna i Skåne var intressant. I den mån vi har möjlighet tycker jag att vi skall försöka medverka till att andra banker tar liknande initiativ. Om de har varit med om att ställa till eländet är det inte mer än rätt att de åtminstone försöker hjälpa till att justera det. Det finns också andra åtgärder. Oskar Lindkvist talade om hur man skulle kunna göra någonting åt nyproduktionen. Vi lade faktiskt fram ett förslag om en halvering av byggmomsen, inte minst för att åstadkomma en sysselsättningseffekt. Vi lade faktiskt fram ett förslag om att byggmomsen skulle uppgå till 12,5 %. Eftersom socialdemokraterna är för att stimulera marknaden är det konstigt att de inte kunde gå på vår motion i det fallet. Då hade vi kunnat göra någonting åt situationen. En annan sak som är speciell när det gäller bostadsoch byggpolitiken är att det inte finns något ansvarigt statsråd. Det lär vara sju statsråd som har mer eller mindre ansvar. Det är ganska märkligt att den som ändå har det största ansvaret, skatteministern, inte vid ett enda tillfälle under denna mandatperiod har bevistat kammaren under utskottets debatter. Det är ytterst anmärkningsvärt. Jag hoppas att detta noteras. Jag vet att även Oskar Lindkvist har påtalat detta, och kanske flera med honom. Vi bör få se skatteministern här i nästa debatt efter nyår. Vi har varit med att ta ansvar för att besparingen på 3 miljarder har kommit till stånd. Det var ursprungligen något som Socialdemokraterna och regeringen kom överens om. Vi hade från början en annan idé om finansieringen. Jag vill bara understryka att det ändå var vi som medverkade till att besparingen i varje fall blev fördelad över en treårsperiod. Om det skulle yppa sig möjligheter att finna former för en uppluckring vill vi gärna diskutera det. Det finns ingen anledning att ytterligare förlänga den här debatten, eftersom vi är eniga på dessa punkter. Detta är en nödvändig åtgärd för att vi i alla fall skall komma till rätta med de allvarligaste problemen. Herr talman! Därmed vill jag avsluta med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Lars Werner frågar mig när jag skall komma till klarhet om hur långt det går att föra den här politiken och hur långt vi skall låta byggsysselsättningen sjunka. När det gäller det senaste är det väl en allmän uppfattning att man inte får låta byggandet gå ner så långt att man råkar in i samma kris som på 1980-talet då man nådde ett kapacitetstak väldigt snabbt när det vände upp igen. Det handlar om hur man balanserar åtgärderna för att nå dessa resultat men samtidigt behålla låg inflation och låg ränta för att hålla i gång investeringarna och därmed skaffa jobb över huvud taget. Vi har lagt fram förslag om åtgärder i form av ROT program för att brygga över nedgången i nybyggnationen. Jag tycker att Lars Werner ändå har en intressant poäng i sitt anförande när han gör sin analys -- inte minst mot bakgrund av vad jag sade i mitt inledningsanförande -- av hur problemen byggts upp och växt fram under 1980-talet, med koncentration på kontorsbyggande i stället för bostadsbyggande, med överhettning och annat. Det belyser hur viktigt det är att de bostadspolitiska åtgärderna hänger samman med de allmänpolitiska och sysselsättningspolitiska åtgärderna. Den kopplingen gör man först nu. Tidigare har man isolerat bostadssektorn och låtit den kostnadsmässigt växa över alla bräddar, så att vi fick denna kostnadschock och räntechock. Det är nu fråga om att vidta anpassningsåtgärder på en sådan nivå att man inte återigen får en chock uppåt på räntorna. Då är ökade bostadssubventioner inte rätt medicin. Detta var det intressanta i Lars Werners anförande. Det är inte i första hand bostadspolitiska åtgärder som skall lösa bostadsproblemen, utan det gäller allmänpolitiska åtgärder. Det gäller att få i gång sysselsättningen. Därvid hänvisar jag till den debatt som har förts tidigare och de regeringsförslag som framlagts på den punkten.

Herr talman! Först några kommentarer till den hittills förda debatten. Agne Hansson försvarar det förslag som regeringen framlagt och som den borgerliga majoriteten i bostadsutskottet har ställt sig bakom. Det kanske inte är så märkligt. Men det finns några detaljer som kunde ha gjorts bättre. Varför har regeringen inte accepterat tanken på att omfördelningslånen skulle få balanseras i balansräkningen? Det är naturligtvis en svårighet för företagen, som redan tidigare har en mycket ansträngd balansräkning, att omfördelningslånet också belastar balansräkningen. Hur dyrt kommer omfördelningslånet att bli för de berörda företagen? Kan de över huvud taget tillgodogöra sig det? Det finns ingenting i propositionen och betänkandet som talar om vad detta kommer att kosta. Jag är rädd att det kommer att bli väldigt dyrt. I bästa fall skjuter man problemen framför sig, men ingenting annat. Agne Hansson hänvisar till framtiden, att bostadspolitiken kommer att bli bättre längre fram, och då blir det bra. Men hur är det med de årgångar bostäder som just nu är i sådana akuta problem och med de människor som bor i dem? En bostadsrättsförening i hus som byggdes 1988 får sina kapitalkostnader höjda med 65 % 1996. Det stora problemet för dessa är kapitalkostnaden och inte produktionskostnaden. Bo Jenevall förundrar sig över att socialdemokraterna inte stött nydemokraternas förslag när det gäller byggmomsem. Men det måste väl ha varit så att nydemokraterna stödde regeringen när den tog bort investeringsbidragen som s-regeringen hade infört och som var en kompensation för den höjda momsen på byggsektorn. Där har vi nog roten till det onda. Herr talman! Vi är nu i slutet av en svart vecka i svensk politik. Ingvar Carlsson har sagt tidigare i dag att riksdagen har fattat många beslut som förstör och försämrar bra och fungerande system. I detta ärende skall vi försöka rätta till följden av ett tidigare systemskifte, alltså avskaffandet av den sociala bostadspolitiken. Regeringen har trappat ned räntesubventionerna i en takt som drastiskt har förändrat hundratusentals människors möjligheter att bo. Det har framgått tidigare under debatten. Den politiken har tvingat många villaägare ifrån både gård och grund. Många bostadrättsföreningar har gått i konkurs, och det kommer att bli fler. I en av bostadsrättsorganisationerna har över 800 lägenheter övergetts av sina innehavare. De har slagit igen dörren och lämnat sina lägenheter -- men de har tagit skulderna med sig, och de kommer att få dras med dem under många år framöver. Deras personligt största investering, vilket det är fråga om i de flesta fall, har blivit en ren ekonomisk katastrof. Det är heller ingen brist på allmännyttiga företag som står på ruinens brant. Allmännyttan har dock den fördelen att man kan fördela de ökade kostnaderna på ett åldersmässigt bredare bestånd än vad bostadsrättsföreningarna kan göra. Men för många av de mindre allmännyttiga företagen är andelen nya lägenheter mycket stor. Där slår försämringarna igenom hårt och brutalt. När människorna betämde sig för ett visst boende i slutet av 80-talet, gjorde de det utifrån de förutsättningar som rådde då. Och det vara bara ett parti som gav signaler om ett systemskifte på bostadsmarknaden -- Moderaterna. Vid den tidpunkten fanns inte ens Ny demokrati. Centern, Folkpartiet och kds gav inte de här signalerna. Men nu har dessa partier låtit Moderaterna bestämma bostadspolitiken helt. De andra partierna har lagt sig platt på marken och blottat strupen. Agne Hansson skall ha heder att han ändå har försökt göra motstånd i de här frågorna. Tyvärr har han fått vika sig gång på gång. Den proposition som vi nu debatterar var tänkt att stämma i den bäck som faktiskt redan har blivit en flod. Jag tror inte att regeringens förslag räcker till för att dämma upp floden. I förslaget finns bl.a. ett förbehåll om att man inte får ge omfördelningslån till företag som har akuta problem. Upplåningen är 240 miljarder för det bostadsbestånd som byggdes mellan åren 1987 och 1992. Det finns kommunal borgen eller förlusttäckningsansvar i någon form för ett hundra miljarder av dessa pengar. Enligt Danell har man inga fullgoda säkerheter för 70 miljarder på grund av värdefallet på fastigheter. Detta kan innebära tiotals miljarder i kostnader för skattebetalarna. Man tjänar på gungorna genom att minska på bostadssubventionerna, men man förlorar mångfalt mer på karusellen i de kreditförluster som kan befaras uppstå. Bostadsminister Bo Lundgren -- om vi får kalla honom så -- hänvisar alltid till 80-talets uppdrivna produktionskostnader som roten till det onda. Men kostnadsökningen är en bagatell jämfört med de kapitalkostnadshöjningar som regeringen medvetet har tvingat fram. Exklusive skattereformen har det faktiskt varit fråga om 7 till 8 % reala höjningar av kapitalkostnaderna under senare år. Vilken bostadskonsument hade kunnat förutse det här? Moderaterna var inte med på de nedkylningsåtgärder som vi socialdemokrater föreslog och/eller drev igenom på 80-talet, varken i ekonomin totalt eller inom byggsektorn. Det har man glömt i dag. I stället skyller man konsekvent allt på oss socialdemokrater. Det är så riktigt som Oskar Lindkvist undrar: När skall man ta sitt eget ansvar för sitt eget fögderi? Hundratusentals människor far nu mycket illa av den förda politiken. Det är allvarligt och är i sig ett skäl för att man skall lägga om politiken. Moderaternas skäl för den förda politiken är att man tror på marknaden och att man vill spara pengar. Att marknadslösningar inte fungerar för bostäder begriper de flesta människor. Det gör man också i de flesta länder. Nästa fråga är: Spar man några pengar åt skattebetalarna genom den förda politiken? Knappast. En stor del av byggarbetslösheten beror på den förda bostadspolitiken. Den kostar 50 miljarder per år. Jag kan inte precisera hur stor del av dessa 50 miljarder som härör från bostadssektorn, men den är på tok för stor. Hur mycket kommer kaoset på bostadsmarknaden att kosta stat och kommun? Bo Lundgren fick den här frågan i fredags. Han hade inget svar då. Nu undrar jag om utskottsmajoriteten har något svar på frågan. Hur länge skall Centern och Folkpartiet ligga platt i de här frågorna? Har man ingen självbevarelsedrift? Jag vill yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och därmed också till min motion Herr talman! För övrigt så tycker jag inte om den stress som ledamöterna har blivit utsatta för här i kammaren under de senaste dagarna. Som jag inledde med att säga är det här en svart vecka i Sveriges politiska historia. Vi är många som anser att det är viktigt att vi får komma till tals i de olika frågorna. Det måste vara upp till oss att avgöra det.

Herr talman! Det här är en något märklig debatt. Nu säger Bengt-Ola Ryttar att Agne Hansson tvingas stå här i riksdagens talarstol och försvara förslag och en politik som han egentligen inte vill föra. Det är självklart att jag står här och försvarar betänkandet, eftersom betänkandet är enhälligt. Bengt-Ola Ryttar målar upp alla de förskräckliga problem som finns på bostadsmarknaden precis som om de skulle ha orsakats av de förslag som vi nu lägger fram. Tänker inte Bengt-Ola Ryttar rösta för det här förslaget? Man får nästan uppfattningen att Socialdemokraterna känner sig förnärmade för att regeringen har lyckats lägga fram några förslag som Socialdemokraterna har ställt upp på. Det är nästan så att man ber om ursäkt för att man har gjort det. Det visar att det egentligen inte finns så många alternativa vägar när man skall ta sig ur de problem som har skapats på bostadsmarknaden. Det borde man också tänka på från socialdemokratiskt håll om man vill ha i gång en fungerande bostadsmarknad igen. Då kan man inte måla upp subventionslöften i miljardklassen framöver, när man i själva verket vet att man inte kan infria dem. Det skapar naturligtvis en mycket besvärlig situation med stagnation just nu. Man sviker också sina löften. Det är förvånande att Socialdemokraterna och Bengt-Ola Ryttar, som satt med i bostadsutskottet vid den tiden, inte hade större bekymmer för bostadsrättsföreningarna när man på 80-talet satte i gång spekulationsvågen och kostnadsexplosionen. Då orsakades de problem som vi nu försöker rätta till. När vi från Centern varnade och föreslog att man skulle införa investeringsavgifter i de överhettade områdena lyssnade man inte. När man väl kom till skott var det inte tillräckligt. När vi föreslog ett bostadsfinansieringssystem som skulle rymma många av de regler som nu finns för 1993 med mångfald och konkurrens, ville man inte lyssna. Varför frågade sig inte Bengt-Ola Ryttar på 80-talet hur mycket spekulationskarusellen och kaoset på bostadsmarknaden fick kosta?

Herr talman! Det är naturligt att Agne Hansson försvarar detta betänkande. Det är mindre naturligt att Agne Hansson försvarar den långsiktigt förda bostadspolitiken. Den kunde icke annat än hamna i diket. Det är en regerings och en riksdagsmajoritets rätt att köra i diket. Men man måste ha tillfälle att försöka varna regeringen och majoriteten så att de håller sig på vägen. Regeringen har inte gjort det. Att ingen har yrkat avslag på förslaget beror naturligtvis på att det är bättre än ingenting. Men det är långtifrån tillräckligt och det hade kunnat ha större kvaliteter än vad det har. En bostadspolitik som har gjort att hyresutvecklingen har varit sådan att den kommit långt ovanför smärtgränsen för många människor ställer till med kaos. Det förorsakar tomma lägenheter. Men det är inte detta förslag som har förorsakat problemet. Det är ett symtom och en bekräftelse på att regeringens bostadspolitik har misslyckats -- ingenting annat.
Herr talman! Jag förstår att Bengt-Ola Ryttar agerar utifrån sitt påstående att varje regering har rätt att köra i diket. Det var det som den gamla regeringen verkligen gjorde med bostadspolitiken. Det är den dikeskörda bostadspolitiken som vi successivt håller på att baxa upp på vägen igen.
Herr talman! Det sägs kanske litet för mycket om diken och vägrenar. Men vad var det som var fel i socialdemokratisk bostadspolitik? Var det faktumet att även fattiga människor bodde bra? Det finns en förhållandevis färsk LO-undersökning av de lågavlönade medlemmarnas livssituation. Den ger en väldigt splittrad bild. Det är ingen som är typiskt lågavlönad. Den enda gemensamma faktorn är att de bor bra. Det innebär att socialdemokratisk bostadspolitik har uppnått det stora och viktiga målet, dvs. att ge människor en bra bostad. Detta kostade rätt mycket pengar. Jag tror att vi har varit överens om detta rätt igenom riksdagen. Kostnaderna för bostadssubventionerna låg upp mot 50 miljarder kronor. Vi har trappat ned på de subventionerna. Men vi skulle aldrig komma på idéen att trappa ned dem så att de klart översteg smärtgränsen för vanligt folk. Om man ser på intäkter och utgifter på den totala bostadssektorn, ser man redan nu att staten får en nettoinkomst. Den nettoinkomsten kommer att öka under de närmaste åren. Om jag inte minns fel är toppnoteringen 31 miljarder kronor. Det är ingen dålig affär, Agne Hansson.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar nämnde i sitt anförande att Socialdemokraterna inte kunde gå med på vårt förslag att halvera byggmomsen därför att vi har varit med om att ta bort investeringsbidragen. Jag tycker att det är en ganska konstig logik. Ja, vi har varit med om att ta bort de bidragen. Vi har varit med på det för att sanera statens utgifter. Men det är fråga om en helt annan åtgärd än att koppla ihop detta med en momssänkning, dvs. en sänkning av skatter. Bengt Ola Ryttar vet ju mycket väl att det är mer än 50 % av byggkostnaderna som består i skatter och avgifter. Dessutom är väl alla här medvetna om att var åttonde svensk på ett eller annat sätt är kopplad till eller beroende av byggmarknaden. Därför är detta i nuvarande situation en arbetsmarknadsåtgärd av stort värde. Ordföranden i utskottet har också gått ut i tidningarna med ett förslag om en sänkning av momsen. Egentligen borde vi få en majoritet i utskottet för att vidta en sådan åtgärd så att det verkligen blir fart på det nödvändiga byggandet -- både ur produktions och arbetsmarknadssynpunkt.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i de uppgörelser som kan komma att ske i bostadsutskottet. Jag konstaterar att Ny demokrati har varit med om att köra bostadspolitiken i diket. Det ansvaret skall Ny demokrati ta.
Herr talman! Om vi skall diskutera dikeskörning, så var det Socialdemokraterna som körde i diket först. Det var ni som gjorde upp om dessa 3 Sedan ville ni inte stå bakom uppgörelsen.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag skall helt avstå från alla kommentarer och bara försöka ge litet faktaupplysning om en utveckling som har varit helt ouppmärksammad i debatten hittills. Som vi alla känner till har det varit en helig princip i riksdagen att det skall vara en neutralitet vad gäller bidrag och skatter mellan de olika upplåtelseformerna ägande, hyresrätt och bostadsrätt. Vi är nu på väg mot en skriande ojämlikhet. Jag skall ge tre exempel. Ett känner ni väl till. Det gäller uppräkningen av den garanterade räntan. Den är numera 0,375 mot 0,25, som är den siffra som ger jämlikhet gentemot den som äger sin lägenhet. Frågan om räntemarginalerna har varit uppe till diskussion i dag. Hyresgästen eller den som bor i en bostadsrätt betalar sin räntemarginal till sista lilla procenten. Däremot bidrar staten tack vare skattereduktionen med 30 % av räntemarginalen för den som äger sin lägenhet. Beroende på de sjunkande räntorna, vilket är positivt, kommer de bostadsrätter och hyresrättslägenheter som är byggda i början av 80 talet att successivt gå ur räntebidragssystemet genom att subventionsräntan kommer att vara lägre än den garanterade räntan. Vad inträffar då med dessa ganska unga hus? Låt oss utgå från en ränta på 9 %. Det innebär att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren betalar 9 % fullt ut i sin hyra eller i avgift till bostadsrättsföreningen. För den som äger sin lägenhet blir räntan 6,3 % -- detta tack vare skattereduktionen på 30 %. Låt oss se på de olikheter jag har nämnt. För en vanlig hyresrätt eller bostadsrätt från början av 80 talet kan vi konstatera att skillnaden i räntekostnad kan uppgå till 2 000 kr per månad. Detta är en utveckling som egentligen ingen har uppmärksammat. Det träder in successivt, och det är alldeles nödvändigt att denna utveckling uppmärksammas och åtgärdas. Annars avskaffar vi något som är otroligt viktigt, nämligen valfriheten i boendet. Valfriheten skall innebära ett fritt val, den skall inte vara någonting som styrs av skatter och bidrag. Detta har vi i denna kammare varit helt överens om alltid tidigare. Nu när jag fäst kammarens uppmärksamhet på detta, hoppas jag att det sätts i gång ett arbete för att verkligen försöka åtgärda detta. Det kommer att bli en total katastrof på bostadsmarknaden, om denna utveckling får fortsätta. Jag skall ge ett exempel på hur man kan göra. Låt hyresgästerna få rätt till avdrag för räntedelen på hyran, precis som den får som äger sin lägenhet. Då får vi den jämställdhet som är nödvändig för valfrihet i boendet. Det är valfriheten som är det viktiga. Det måste vi alla gemensamt värna om.

Herr talman! Den samhällsvetenskapliga bostadsoch byggforskningen, det ärende som vi nu skall behandla, är ett exempel på ett ärende som den borgerliga regeringen har skött mycket dåligt. I sista stund hindrades majoriteten från att redan i våras fatta beslut om nedläggning av den samhällsvetenskapliga forskning som bedrivs på Ytterligare en utvärdering av SIB:s samhällsvetenskapliga forskning gjordes, trots att det bara var ett halvår sedan den förra utredningen gjorts. Nu skall vi fatta beslut om nedläggning i En god bostad åt alla är ett viktigt bostadspolitiskt mål. Forskningen är en betydelsefull del för att vi skall nå målet. Vi måste hela tiden få djupare kunskaper om effekterna av olika bostadspolitiska åtgärder och veta hur byggandet och våra bostadsområden påverkar människor i vardagen. Därför är den samhällsvetenskapliga bostads och byggforskningen ett samhällsintresse. Vad är det som skiljer majoriteten och minoriteten åt? Det är först och främst sättet att avveckla SIB. Personalen får inte möjlighet till projektanställningar, så man hinner inte avsluta sina studier för att bli kvalificerad att söka tjänster på den nya institutionen. Man minskar anslaget under uppbyggnadsperioden och tror att det går att få en stor del av externfinansiering omedelbart. Det anser vi vara en övertro på marknadsstyrning. Till skillnad från majoriteten anser vi socialdemokrater att den samhällsvetenskapliga bostadsforskningen är ett samhällsintresse. Vi socialdemokrater anser att lika viktiga som formell forskarutbildning och doktorsexamen är kunskaperna inom bygg och bostadssektorn och erfarenheter av forskning inom det området. Med majoritetens förslag kommer den kompetensuppbyggnad som pågått under lång tid på SIB att gå förlorad. SIB:s arbete med byggforskning har rönt stor uppskattning på många håll i världen, och nu slås denna institution sönder. Vi måste ta hänsyn till att personalen på SIB faktiskt anställdes på helt andra grunder och meriter än vad som krävs i en universitetsmiljö. Att avveckla SIB enligt majoritetens förslag är inte förenligt med en bra personalpolitik. Avvecklingen av SIB bör skötas av en organisationskommitté, som bör inrättas snarast för att svara för den pågående forskningen och företräda institutionen inom bostads och byggforskningen. Med en bättre planering från regeringens sida skulle det inte ha behövt innebära några som helst svårigheter. Det är viktigt att ge institutionen tid och resurser att bygga upp och föra över verksamhet och att inte ställa krav på en omedelbar ökning av den externa finansieringen. Därför vill vi ge ett större anslag under uppbyggnadstiden och ge institutionen möjlighet att få en bättre start än majoriteten och regeringen. Vi har också finansiering för 5 miljoner kronor i ökat anslag HSFR för stöd till bostads och byggforskningen. Den socialdemokratiska modellen ger ekonomiska möjligheter att erbjuda projekt eller vikariatsanställningar, så att kompetent personal från SIB inte ger upp och flyttar från Gävle innan verksamheten på temainstitutionen har kommit i gång. För att man skall få en samhällsvetenskaplig bostads och byggforskning med tyngd måste de professurer i nationalekonomi och företagsekonomi som skall tillsättas tillfalla den samhällsvetenskapliga delen, eller som ett andra men sämre alternativ bör en dubbelanknytning övervägas. När det gäller jämställdheten i byggforskningen begärde utskottet i våras att jämställdhetsfrågornas behandling skulle tas upp i utvärderingen. Detta har inte gjorts på ett tillfredsställande sätt. Inom forskarvärlden är det inte särskilt jämställt. Mycket av forskningen sker på männens villkor, forskningsmiljön och arbetsvillkoren passar i allmänhet män bättre än kvinnor. Utskottet bör därför ställa sig bakom kravet att jämställdhetsaspekterna skall beaktas vid rekrytering av personal till institutionen och att en jämställdhetsanalys skall ingå vid alla planerade forskningsprojekt. Om den kvinnliga personalen skall få möjlighet att vara med vid uppbyggnaden av den nya institutionen, förutsätter det att det socialdemokratiska finansieringsförslaget vinner gehör. Herr talman! Till sist vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och avslag på regeringens proposition.

Herr talman! Egentligen finns det inga invändningar mot förslagets huvudinriktning i det här ärendet heller vare sig i motionerna eller i det Marianne Carlström anförde i sitt inlägg. Då ger man sig på regeringens handläggning av frågan. Det verkar nästan som att man inte vill vara överens med regeringen. I varje fall är det svårt att, med tanke på de små skillnaderna, få det till att man från socialdemokratiskt håll skulle vara mer progressiv eller forskarvänlig i de bostadspolitiska sammanhangen än regeringen. En allmän invändning är att anslagsnivån på bostads och byggforskningen skulle vara otillräcklig. Så är det inte, Marianne Carlström. Förslagen skiljer sig, vid full utbyggnad, på så sätt att oppositionen vill anslå 3 miljoner mer än majoriteten inom ett anslag på 20--23 miljoner. Det är inte särskilt mycket. I båda fallen skapas en basorganisation av ungefär samma storlek. Vi har gjort den bedömningen att det går att bygga upp en institution av den här storleken och med den styrka som är erforderlig även med den anslagsram som förutsätts i regeringens förslag. I båda fallen förutsätts dessutom en externfinansiering, som väl kan täcka in det som synbarligen skiljer förslagen åt -- 3 miljoner. Marianne Carlström säger också att invändningen kan resas emot de minskade anslagen under uppbyggnadsperioden. På den punkten är det första året som socialdemokraterna vill anvisa mer pengar i ett direkt anslag. Men den traditionella hanteringen av sådana här uppbyggnader är ju att använda tusenkronorsanslaget. Så har vi gjort också i det här fallet. Det är först när man ser resultatet som man kan bedöma om det egentligen finns någon skillnad oss emellan. Tusenkronorsanslaget är en mer praktisk och ändamålsenlig anslagsgivning, därför att då anpassas hela tiden resurserna till den nödvändiga infasningen i den nya verksamheten. Inte heller kan jag förstå fördelen med att avveckla institutionen på det sätt som föreslås i den socialdemokratiska motionen. Att skapa en avvecklingsmyndighet är bara att bygga upp en byråkrati. Det finns inte anledning för riksdagen att detaljreglera hur vissa professur och doktorandtjänster bör inrättas. Det gör man inte i andra sammanhang, och då behöver man inte heller göra det här. Däremot bör grunderna för verksamheten klart anges när det gäller såväl Uppsala universitet som Tekniska högskolan, vilket också görs. Kravet på hög vetenskaplig kvalitet skall kunna förenas med önskemålet om sektorsrelevans i ämnesvalen. Herr talman! Till sist vill jag säga något om jämställdhetsarbetet, vilket tas upp i två motioner. Vi kan inte finna att det finns särskild anledning att befara att denna aspekt inte tillgodoses vid uppbyggnaden av den nya institutionen. Utskottet understryker mycket kraftigt jämställdhetsfrågornas stora betydelse i detta sammanhang och hur viktigt det är med kvinnliga forskare och med forskning i relevanta jämställdhetsfrågor. Utskottet har inte anledning att befara några speciella svårigheter därvidlag. Något tillkännagivande har därför inte ansetts behövas. Det får förutsättas att regeringen följer frågan mycket noga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag talade inte om det slutgiltiga förslaget, Agne Hansson, utan jag talade om hur man avvecklar denna institution och vilken syn man har på forskningen. Där skiljer vi oss mycket åt. Det här är ingen traditionell akademisk verksamhet. Detta är en unik forskningsinstitution som bedriver en praktisk forskning, vilken nu regeringen slår sönder genom sättet att avveckla och sättet att bygga upp den nya institutionen på. Med vårt förslag har man möjlighet att ta vara på den personal och den kompetens som finns på denna institution. Det finns alltid anledning att ta upp jämställdhetsfrågorna, speciellt kanske när man diskuterar den här typen av verksamhet. Varenda rapport om jämställdhet, akademiska världen och forskning visar att kvinnorna alltid kommer till korta. Bara genom sättet att avveckla denna institution tar man inte till vara den kvinnliga kompetens som finns. På SIB är det i dag gott om kvinnliga anställda, men de har inte den akademiska kompetens som de skulle behöva för att bli anställda vid Uppsala universitet. Finge de litet tid på sig, skulle de hinna att skaffa kompetens och söka anställning där, och det skulle de kunna få genom vårt finansieringssätt där man har möjlighet till projektanställning. Vår syn på denna verksamhet skiljer sig mycket, Agne Hansson. Trots att vi kommer att hamna på samma resultat -- vi har ett litet bättre förslag i sluttampen -- är det i alla fall en stor skillnad, just när det gäller synen på samhällsvetenskap och på externfinansiering. Vi tror inte att man kan bygga upp verksamheten så snabbt. Det är viktigt att man lämnar synpunkter och ibland detaljreglerar. Det är viktigt för kvaliteten på denna forskning att de två professurerna inrättas vid den här verksamheten och inte hamnar på
Herr talman! Jag kan förstå att Marianne Carlström inte talar om resultatet, när institutionen väl står färdig. Det skiljer oss ingenting åt i det läget. Vi vill detsamma med SIB och den samhällsvetenskapliga forskningsdelen. Okej, jag är generös, särskilt inför den stundande helgen. Om socialdemokraterna känner större tillfredsställelse att ha den uppfattningen att vi så radikalt skiljer oss åt, vilket man hänger upp på sättet att avveckla och att komma fram till slutresultatet, må det vara hänt. Men jag ser det som väsentligast att vi får en samhällsvetenskaplig forskning också i framtiden, som fungerar tillsammans med näringslivet. På den punkten kan jag inte se att det skiljer särskilt mycket. Jag tycker inte att det är särskilt mycket med 3 miljoner när det är fråga om totalt 23 miljoner. Det kan man klara genom externfinansieringen.
Herr talman! Jag undrar om Agne Hansson och jag kan förstå varandra. Jag tror inte det. Det är klart att resultatet är viktigt, men jag menar att avvecklingssättet och uppbyggnaden är avgörande för resultatet. Det handlar ju om den personal som nu finns på SIB. Den vill vi slå vakt om. Med det sätt som Agne Hansson förordar kommer detta att bli en rent akademisk organisation. Vi tror inte att det kommer att ge samma resultat som vår modell skulle ge. Det här med externfinansieringen och näringslivet skiljer oss också åt. Vi tror alltså att man måste vara styrande när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Historiken när det gäller det här ärendet har kanske ett visst intresse. Jag kom in som ny i utskottet i våras mitt emellan preliminärt ställningstagande och justering av beslut just i detta ärende. Jag ville sätta mig in i frågan, och det gjorde jag på olika sätt, bl.a. genom att åka upp till Gävle. Jag fann ärendet ganska underligt, eftersom det pågick en utredning om den del -- samhällsforskningsdelen -- som vi i dag skall fatta beslut om. Resultatet av utredningen skulle läggas fram under hösten. Samtidigt föreslogs det i propositionen att all personal skulle sägas upp från den 1 juli. Jag tyckte att detta var underligt, och frågan togs upp till en ordentlig diskussion i utskottet. Vi enades om ett halvårs förlängning. I och med detta anser jag att man har uppnått det som var avsikten. Såvitt jag kan påminna mig var det inte någon i utskottet -- inte heller någon av socialdemokraterna -- som hade något egentligt emot grunderna i uppläggningen av det hela, nämligen att Tekniska högskolan skulle ta hand om den tekniska delen och att man skulle sammanföra samhällsforskningsdelen med Uppsala universitet. Men det hakade alltså upp sig på tiden, men det rättade vi till. Regeringen har nu kommit med sitt förslag. Jag anser att det ligger i linje med de diskussioner som vi har fört. I och med detta förslag ges nu möjligheter att genomföra förändringen under organiserade former. Jag tycker att Marianne Carlström, när hon tar upp dessa frågor, helt och hållet fokuserar på personalpolitik. Visst är personalen mycket viktig. Det var ett av de skäl som jag hade för att uppsägningarna skulle framflyttas ett halvår. Men man kan inte komma ifrån att det kommer att bli en del personal som blir övertalig efter sammanslagningen. Det står också mycket klart och tydligt i betänkandet att den personal som inte kan påräkna anställning skall ges individuellt stöd. I det sammanhanget finns tusenkronorsanslaget att ta till vara i den delen. Vi måste i första hand titta på den framtida funktionen. Såvitt jag har förstått har det funnits en del berättigade synpunkter på hur verksamheten tidigare har bedrivits. Meningen med betänkandet är väl att råda bot på detta. Då kommer man inte ifrån att en sådan här förändring måste göras. Tyvärr blir i sådana sammanhang människor övertaliga. Men jag tycker att ambitionen i betänkandet är vällovlig när det gäller att överbrygga bekymren så långt det nu går. Marianne Carlström sade också att det är en unik praktisk verksamhet. Det kan jag hålla med om. Men jag ser däremot inte svårigheten i att kunna koppla den till ett arbete tillsammans med universiteten. Det är väl bara bra att koppla mer näringslivspraktik till forskningsinstitutionerna. Det tror jag att båda parter mår bra av. Vi förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder för en snabb uppbyggnad av den nya institutionen och att den nya organisationskommittén har ambitionen att arbeta snabbt. Annars kan det bli vissa problem. Men detta har vi från utskottets sida möjligheter att bevaka. Det är också viktigt med en ökad andel av den externa finansieringen. Självfallet uppträder inte en sådan i januari månad. Men just ambitionen att de till större del själva skall medverka till att finansiera verksamheten är något som jag tycker att vi alla absolut måste stå bakom. Beträffande personalen har jag faktiskt fått ett brev från SIB, där de talar om att de i stort sett är mycket nöjda med det här resultatet. Det tycker jag är trevligt, eftersom vi har diskuterat detta ganska djupt. Jag vill inte ytterligare förlänga den här debatten, eftersom vi åtminstone inom majoriteten är eniga. Jag har upplevt att vi i utskottet totalt sett är ganska eniga och att det mer är detaljer som det handlar om. Men jag vill påtala en sak som ligger litet grand i kanten av denna debatt. Det är ytterst anmärkningsvärt med den ordning som är i riksdagen, där ett ärende förflyttas från tisdag till onsdag, från onsdag till torsdag och från torsdag till fredag. Jag tycker faktiskt att de ärenden som inte är färdigdebatterade den ena dagen skall tas upp som första ärende påföljande dag. I annat fall kan man väl hellre i slutet på en säsong köra debatterna tills de är färdiga. Om klockan blir ett, två eller tre på natten, så vad betyder det? Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till förslagen i propositionen och avslag på reservationen.
Herr talman! Vi är ju eniga om att man skall dela den här institutionen i två delar. Bo G Jenevall säger att det handlar om detaljer. Men för mig är inte sättet att behandla personal vid en omorganisation fråga om detaljer. Det är naturligtvis så, att personalen vid alla omorganisationer ges individuellt stöd. Men med vår modell hade personalen tagits omhand på ett bättre sätt. Man hade också bättre tagit till vara den kompetens som finns på SIB. De gör ett gott arbete. Men vart tar alla dessa människor vägen nu? Jag har väldigt svårt att förstå hur både Agne Hansson och Bo G Jenevall kan ta så lätt på omorganisationen och på hur man behandlar personal.
Herr talman! Om jag hade tagit lätt på den problematiken, hade jag låtit ärendet få ha sin gång mellan preliminärt ställningstagande och justering. Nu åstadkom vi faktiskt ett halvårs förlängning, vilket jag tror har haft stor betydelse för personalen. Vi tycker nog alla att det är tråkigt när personal måste avskedas eller förflyttas. Men nu hade verksamheten vuxit ut, så att den hade blivit för stor och yvig. Därför var organisationsförändringen nödvändig. Då gällde det att åstadkomma avvecklingen på bästa sätt, vilket jag tycker att man har gjort.
Herr talman! Vad hjälper det att personalen fick ytterligare ett halvår? Många av dem har ju ingen möjlighet att komma in i den här nya verksamheten. Men med vår modell hade de haft det.
Herr talman! Jag tror bara att plågan hade förlängts i så fall. Med det här tusenkronorsanslaget, och med den välvilja som finns att på bästa sätt lösa problemen, tror jag att det är rätt tidpunkt att göra omorganisationen.
Herr talman! Inom Statens institut för bostadsforskning är cirka ett tjugotal kvinnliga forskare verksamma. I många projekt har de anlagt ett kvinnoperspektiv och utgått från kvinnliga erfarenheter. Bostads och boendeforskningen har genom dem och deras arbete och forskning blivit mer mångfacetterad och fullständig. Det är viktigt att slå fast detta. När man talar om SIB:s avveckling handlar det inte bara om personalfrågor utan faktiskt också om verksamhetens innehåll. Jag tycker att det tidigare i debatten ett tag tenderade att nästan bara handla om personer. Men det viktiga är naturligtvis innehållet i det forskningsarbete som de kvinnliga forskarna presterar och har presterat. En mindre grupp av forskare i Gävle har bedrivit genusforskning inom byggforskningen, dvs. att de har problematiserat bebyggelsens, statsutvecklingens och den kommunala planeringens betydelse i konstruktionen av socialt kön. För närvarande pågår, trots människors oro såväl i Gävle som vid Lundafilialen, flera projekt och avhandlingsarbeten som inte är slutförda. Jag kan ge några exempel: Småbarnsföräldrars omsorg om sina barn ur ett kulturteoretiskt perspektiv, Södersanering i Gävle, Kvinnoliv mellan härd och värld, Hemmet och platsen som arena för vardagslivet samt Välfärdsstaten i spänningsfältet mellan frihet, rättvisa och kärlek. Herr talman! Jag menar att det är otroligt viktigt att ge garantier för att dessa projekt skall kunna slutföras och att den forskningsinriktning som man har slagit in på både skall kunna bibehållas och utvecklas. Som här har framkommit riskerar både denna forskningsinriktning samt också många av de kvinnliga forskarna genom den föreslagna konstruktionen att ställas utanför de båda institutioner som föreslås inrättas i Gävle. KTH institutionen ger inget utrymme för denna forskningsinriktning. Visserligen föreslås i propositionen att alla beslut om discipliner vid den nya samhällsvetenskapliga institutionen skall överlåtas till Uppsala universitet. Där finns emellertid inte dessa traditioner. Självfallet är man där inte lika intresserad av att bygga upp en ny verksamhet och ta tillvara det som redan finns i Gävle. Om Uppsala universitet följer Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets utredningsförslag -- vi kan förmoda att det här förslaget är förankrat -- finns det verkligen anledning att befara att kvinnoforskningen inom den för kvinnor så viktiga bostassektorn helt enkelt kommer att avvecklas. Regeringen framhåller i propositionen att bostadssociala frågor inklusive jämställdhetsperspektivet hör till de relevanta problemområdena. För att försäkra sig om att den befintliga forskningen inom området inte avvecklas utan i stället ges möjlighet att utvecklas, anser vi att Uppsala universitet helt enkelt måste åläggas att inrätta tjänster i genus/kvinnoforskning inom Tema Herr talman! Vid SIB:s lokalavdelning i Lund har också sedan många år en framgångsrik forskning bedrivits kring bostäder och urbanisering i utvecklingsländer. Också här har man haft ett könsteoretiskt perspektiv. Forskningen har delvis finansierats av SAREC. Forskarna i Lund leder ett paraplyprogram, Gender Research on Life. Projektet innebär handledning av ett dussintal unga forskare i södra Afrika. Den snabba urbaniseringen och kåkstadstillväxten innebär där stora omställningar i vardagslivet och i förhållandet mellan män, kvinnor och barn. HSFR har i år på regeringens uppdrag gjort en utvärdering av SIB:s samhällsvetenskapliga forskning. Om bostadsforskningen i u-länderna vid Lundaavdelningen sägs: ''- - det kan knappast råda något tvivel om att det innebär en värdefull kunskapsuppbyggnad att forskning av denna karaktär bedrivs i Sverige. I ett allmänt samhällsvetenskapligt perspektiv framstår projektet som intressant forskning, både empiriskt och teoretiskt.'' Studiernas fokus på fattiga kvinnors bostads och överlevnadsstrategier gör dem särskilt relevanta inför den stora FN-konferensen om Habitat 1996. Åtminstone medlemmarna av Alf Svenssons parti borde väl, herr talman, ha varit intresserade av det här och ha gått emot nedläggningen av Lundafilialen, framför allt med tanke på vad vi hörde under partiledardebatten i dag. Men inte en mening sägs om detta från kds-håll. Utskottsmajoriteten upprepar i betänkandet att regeringen avser att ta initiativ till överläggningar med Lunds universitet om möjligheterna att inlemma denna verksamhet i universitetet. Men de ekonomiska förutsättningarna för ett sådant inlemmande vill man över huvud taget inte diskutera. De samhällsvetenskapliga och tekniska institutionerna i Gävle, vilka skall ersätta SIB och knytas till Uppsala respektive KTH, får 20 respektive 15 miljoner kronor. Här förstår man att det krävs pengar för verksamheten. Vi i Vänsterpartiet anser att man på motsvarande sätt borde ha reserverat medel för Lunds universitet, så att denna viktiga forskning kan få fortleva. Hur mycket det krävs i reda pengar kan jag naturligtvis inte här och nu säga exakt, men en markering både i propositionen och, framför allt, från utskottet hade enligt min mening varit viktigt. Någon sådan finns inte. Nu har riksdagen en möjlighet att göra en viktig markering och tala om att det är viktigt att de här diskussionerna fullföljs med ekonomiska resurser i bakfickan. En sådan markering kan man göra genom att rösta ja till vänsterpartimotionen Bo8. Jag vill alltså yrka bifall till den motionen. Den tar upp de två viktiga aspekterna, att Uppsala universitet skall åläggas att inrätta tjänster så att genusforskningen kan fortsätta i Gävle och att diskussionerna i Lund åtföljs av resurser.

Herr talman! Frågan om byggforskningen har ju under många år varit föremål för diskussioner och förslag i den här kammaren. Bakgrunden till diskussionerna har självfallet varit att varje forskningsområde från tid till annan skall kunna utsättas för en genomlysning, ett ifrågasättande av om det är relevant och om själva organisationen för forskningen är den man egentligen avsåg. Jag kan väl inte underlåta att säga att vi från vårt parti under ett antal år har haft synpunkter på forskningen inom bostadssektorn, inte minst angående Statens institut för byggnadsforskning i Gävle. Nu har det skett en förändring såtillvida att den tekniska delen är knuten till KTH i Stockholm. Jag tror att det är angeläget och viktigt att den här sortens forskning kan inlemmas i den ordinarie universitetsforskningen, för att på det sättet få tillgång till den goda miljö som universitet och högskolor representerar. Vi tar nu ett andra steg i den här utvecklingen och förändringen av byggforskningen, genom att den samhällsvetenskapliga bostads och byggnadsforskningen knyts till Uppsala universitet. Det är väl inte obekant att det har förekommit synpunkter på såväl innehåll som omfattning av den här forskningen. I och med att riksdagen nu tar ställning till det här, är jag övertygad om att man har fått en forskning som väl uppfyller de krav man kan ställa men som ändå kommer att vara inlemmad i annan forskning, jämställs med den och på det sättet får en större tyngd och relevans. När det gäller de frågor som delvis har tagits upp i anföranden och reservationer tycker jag nog att utskottets förslag är väl genomtänkt. Det råder sjävfallet ingen delad mening om att jämställdhetsarbetet handlar om viktiga frågor. Varken regeringen eller utskottsmajoriteten avvisar på något sätt de här synpunkterna som oviktiga, utan snarare tvärtom. Det är angeläget att vi verkligen för fram de här synpunkterna på ett rimligt sätt. Det har frågats om den här sortens forskning kan säkerställas i Lund. Jag tycker nog att kritikerna med tillförsikt kan studera utskottets utlåtande för att sedan konstatera att utskottet verkligen har tagit det här på allvar. På s. 10 längst ner skriver utskottet: ''I propositionen anges att regeringen har för avsikt att ta initiativ till överläggningar om möjligheterna att inlemma denna verksamhet i Lunds universitet. Den fråga som tas upp i motionerna är således uppmärksammad och utskottet förutsätter att regeringen i överläggningarna kan finna en godtagbar lösning. Motionsförslagen om en särskild medelstilldelning till Lunds universitet avstyrks mot denna bakgrund.'' Jag tror att det är viktigt att man för en dialog med berört universitet för att säkerställa en viktig fråga. Jag är också helt övertygad om att den här frågan kommer att få en för alla parter lyckad lösning. Med det anförda vill jag åter yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med tanke på den situation som universiteten nu befinner sig i, tror jag att Lunds universitet i de förhandlingar man skall ha med regeringen kommer att säga: Ja, visst. Vi ser gärna till att det här kan få fortleva, men då måste vi få resurser. Om de inte får resurser får de naturligtvis lov att ta pengar på något annat håll för att lägga på den här verksamheten. Jag tror inte att något universitet, med den utsatta ekonomiska situation och den press de nu är utsatta för, har möjlighet att göra något sådant och att det kan försvara en sådan åtgärd visavi sina nuvarande institutioner. Jag håller med om att det ser välvilligt ut att regeringen framgent avser att ta kontakt med Lunds universitet, men det hjälper knappast de forskare som finns där just nu och håller på med det här viktiga arbetet ett dugg. För dem är situationen allvarlig, men det handlar naturligtvis inte bara om dem utan också om de projekt som är igångsatta och det arbete som är påbörjat. Jag anser därför att det är oerhört viktigt att riksdagen gör den här markeringen för att lägga litet tyngd bakom de vackra orden, och jag förutsätter att det med detta kommer att följa medel, så att forskningen skall kunna finnas kvar i framtiden. Jag är inte så optimistisk som Bertil Danielsson att jag tror att det här löser sig av sig självt, även om det självfallet måste ske en dialog mellan regeringen och universitetet. För innehållet i forskningen, för ulandsforskningen och u-landsbiståndet, tror jag att vi gör bäst i att göra den här markeringen genom att rösta för Vänsterpartiets motion, yrkande 2.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Elisabeth Persson tycker att utskottet gör en viktig markering i den här frågan. Så långt är vi tydligen helt överens. Men sedan skiljer sig våra uppfattningar i fråga om hur det här skall förverkligas i praktiken.

Jag tror alltså att det är viktigt att man inte går fram för snabbt. Man måste i stället verkligen ta den tid på sig som behövs för att den här frågan verkligen skall få den viktiga lösning som vi tydligen är överens. Det behövs mer av resurser, säger Elisabeth Persson. Ja, det är möjligt -- vi vet alltså inte det med absolut säkerhet. Men överläggningarna skall ju leda fram till huruvida vi kan konstatera om vi kan klara oss med redan nu anvisade anslag eller om det på något sätt behövs omdisponeringar eller nya resurser. Eftersom frågetecknen här finns kvar är det nog välbetänkt att så att säga göra en liten halvhalt för att ge de inblandade tid och möjlighet att få en ordentlig genomlysning av den här frågan. Mot den bakgrunden finns det enligt min uppfattning inte något reellt skäl att stödja det förslag som Elisabeth Persson har pläderat för.
Herr talman! Det är mycket intressant att notera att jag får medhåll. Här sägs ju att agerandet när det gäller SIB har gått för fort, att det hela var för hafsigt och att man inte har haft tid att tänka efter. Jag delar alltså helt och fullt den uppfattningen. Det är ju alldeles tokigt att först fatta beslut om en nedläggning av SIB utan att över huvud taget ha funderat över konsekvenserna för att därefter tillsätta en utredning och sedan inte bry sig särskilt mycket om vad som sägs i den utredningen. Visserligen har man förlängt pinan ett halvår. Men det hela är inte alls till fyllest. Jag hade också gärna sett att man hade gått motsatta vägen -- dvs. att man först hade utrett verksamheten och sedan hade kommit med förslag till en omstrukturering och därefter med beslut om nedläggning av vissa delar sedan man fått det nya förslaget. Nu är det inte på det viset. Därför tycks vi alla trots allt vara ganska oroliga för vad som skall hända beträffande forskningen och forskningsinriktningen samt beträffande befintlig personal. Hitintills har jag inte fått något förslag på någon institution inom Lunds universitet som, utan att få medel och resurser, är villig att ta emot den här forskningen. Dess värre tror jag att det inte finns någon sådan institution. Jag upprepar ännu en gång att jag tror att detta förslag hade haft mycket större trovärdighet om man hade kunnnat säga: Självklart behöver vi låta de här medlen följa med. Antingen inrättas en egen institution eller också får det blir en inlemning i någon annan.
Herr talman! När man lyssnar på Elisabeth Persson låter det som om frågan om Lunds universitet skulle vara den helt överskuggande frågan när det gäller byggforskning i Sverige. Så är det faktiskt inte. Redan nu är ju den teknisk-vetenskapliga forskningen knuten till Tekniska högskolan i Stockholm. Vi tror att det är väldigt lyckosamt, därför att då knyts även byggforskningen till universitetsmiljön. All erfarenhet visar att om man kan ha all forskning inom samma sfär uppstår gynnsamma effekter för all forskning -- i det här fallet gäller det alltså byggforskningen. Den samhällvetenskapliga forskningen kommer huvudsakligen att knytas till Uppsala universitet. Det är helt klart, och det är väl ingen som har något emot att så sker. Dessutom finns det en liten, men nog så viktig, detalj när det gäller just jämställdhetsforskningsarbetet och den roll som Lunds universitet i framtiden skall spela. Jag tror inte att jämställdhetsarbetet totalt sett eller när det gäller byggforskningen vare sig står eller faller om man tar den tid på sig som behövs för att få det här ordentligt utrett och klargjort före slutligt ställningstagande. Den kritik som har rests mot propositionen och betänkandet i detta hänseende är kanske något överdriven. Jag vill på intet sätt underskatta betydelsen av den här sortens frågor, men man får inte låta en del av ett stort paket vara styrande och vägledande i debatten. I stället får man faktiskt se till de olika delarnas vikt och betydelse. Jag vidhåller att jag tycker att kritiken mot betänkandet i ganska stor utsträckning är irrelevant och att den inte bör tillmätas något större värde i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag har vid åtskilliga tillfällen framhållit den centrala betydelse som bygg och bostadssektorn har i vårt samhälle -- både mätt med ekonomiska mått och som en av de viktigaste förutsättningarna för en fungerande livsmiljö och för människornas välfärd. Det här gör givetvis också att behovet av en väl underbyggd kunskap inom denna sektor bör tillmätas mycket stor vikt. Det gäller inte minst den samhällsvetenskapliga delen i forskningen. Jag vill framhålla att jag därför ser det som naturligt att samhället engagerar sig inom den här sektorn -- om nu någon skulle tveka på den punkten. Men jag har inte uppfattat någon sådan tveksamhet vare sig i propositionen eller i det betänkande som vi nu behandlar. En avveckling av någon del som vi tidigare har diskuterat i det här fallet är således inte alls förenlig med de synpunkter och de utgångspunkter som jag här anfört när det gäller bostadssektorns betydelse och forskningens del och vikt i det sammanhanget. Däremot kan det självklart finnas anledning att se över just organisationsformerna för forskningen för att göra denna mera ändamålsinriktad och effektiv. Jag är nog inte, Elisabeth Persson, så säker på att SIB och den bostadssociala delen skulle ha blivit vad de blev om vi inte hade vidtagit åtgärder förra gången när denna fråga behandlades i utskottet och i riksdagen. Vi tog ju ett halvår på oss för att kunna utreda detta ytterligare, både när det gäller formerna för en avveckling och när det gäller innehållet. Då kommer vi till den del av forskningen som Elisabeth Persson tar upp. Jag tycker att det är bra att Elisabeth Persson engagerar sig i detta. Det är viktigt och det är bra. Jag delar också uppfattningen att det självfallet är innehållet i verksamheten som är det viktiga och inte formerna för hur man skall avveckla och bygga upp en ny institution. Det är självfallet slutprodukten och innehållet som är det viktiga. Jag tror att jag kan lugna Elisabeth Persson. Som jag ser det finns det inget som talar för att de projekt som Elisabeth Persson talar om behöver stoppas. Herr talman! Jag har samma yrkande som

Herr talman! I socialutskottets betänkande behandlas regeringens proposition om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet. Genom förslagen i propositionen tas ännu ett steg mot större valfrihet och mer självbestämmande för barnfamiljerna. En självklarhet kan det tyckas, för vem vet bäst vad som är bra för den egna familjen, familjerna själva eller politikerna? Svaret på den frågan är att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnen, och därför är det viktigt att det är just de som har möjligheten att fatta egna beslut, och att just den möjligheten ökar. Framtiden kommer säkert att visa att ännu fler barnomsorgsformer kommer att uppstå allteftersom föräldrarna ges möjligheter att fatta egna beslut. Propositionen föreslår att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla barnomsorg till alla som efterfrågar sådan. Den kan vara kommunalt driven eller privat. Kommunen blir också enligt lag skyldig att ge likvärdiga villkor för både kommunal och privat barnomsorg. Ett förslag om vårdnadsbidrag läggs under våren 1994. Det är det huvudsakliga innehållet i propositionen. Utskottet har inte i alla delar följt propositionens förslag. Det är att beklaga. Men jag hoppas att vi under den här debatten och vid efterföljande omröstning kommer att finna en majoritet som kan enas omkring regeringens familjepolitik. Inriktningen av denna återfinns i reservation 2, där vi understryker att propositionens olika förslag skall ses som en helhet och att både vårdnadsbidraget och rätten till barnomsorg behövs för att familjerna skall få en verklig valfrihet. Vi har i tämligen stor enighet i utskottet kommit överens om att följa regeringens förslag om att kommunernas skyldighet att tillhandahålla barnomsorg bör skärpas genom en ändring i socialtjänstlagen. Av lagtexten framgår det att kommunen är skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas fövärvsarbete, studier eller barnets eget behov. För att barnomsorgen skall utvecklas mot den valfrihet för familjen som vi eftersträvar föreslås en ny lag, som innebär en skyldighet för kommunen att stödja enskilt drivna förskolor och fritidshem, så att de kan bedriva sin verksamhet på samma villkor som de kommunala. Kommunen har rätt att ställa krav på att särskilt omsorgskrävande barn skall tas emot och att avgiften för den enskilde inte oskäligt överstiger den som kommunen tar ut. Det här är en mycket viktig lag, som med all sannolikhet kommer att leda till ett större utbud av barnomsorgsplatser, och därmed blir det lättare för kommunerna att leva upp till skyldigheten att erbjuda alla barnomsorg. Det har ju visat sig tidigare, när vi har tagit ett steg i taget genom att befrämja enskilda alternativ, att det har tillkommit väldigt många sådana. Vid kommunens tillståndsprövning anser vi på den borgerliga sidan att det är nödvändigt att säkerställa en fri etablering av enskilda alternativ. Endast den sökandes lämplighet och lokalens ändamålsenlighet skall bedömas för att tillstånd skall ges. Vi anser inte att kommunens planering och det beräknade behovet av barnomsorgsplatser skall avgöra om tillstånd beviljas. Det är efterfrågan och familjernas val som skall styra. Sedan får kommunen anpassa sin verksamhet efter detta. Här har socialdemokraterna skrivit majoritetstexten i utskottet. Vi har utvecklat våra synpunkter i en reservation. Socialdemokraternas syn på denna fråga är en helt annan än vår. De vill reglera mer och ge kommunerna större makt. På det sättet minskas valfriheten för föräldrarna. I reservation 6 har vi utvecklat denna vår ståndpunkt, och jag yrkar bifall till denna reservation. Utskottet föreslår ett tillägg till 18 § som innebär att villkoren i 13 b §, om kvalitetskrav, skall vara uppfyllda för att bidrag skall utgå till enskild verksamhet. Enligt utskottet görs tillägget för att det klart skall framgå av lagen att samma kvalitetskrav gäller för kommunal och enskild barnomsorg. Med hänvisning till ställningstaganden i utskottet och i specialmotiveringen till socialtjänstlagen finner vi inte anledning att frångå propositionens förslag i 18 §. Vi kommer således att återgå till propositionens lagtext. Skulle den vinna riksdagens bifall gäller också propositionens motivtext. I den borgerliga reservationen nr 2, om riktlinjer för familjepolitiken, understryker vi vikten av att ge barnfamiljer ökade möjligheter att själva lösa barnomsorgsfrågan på det sätt de önskar. Vårdnadsbidraget, som enligt propositionen kommer att träda i kraft den 1 juli 1994 -- förslag kommer under våren -- är ett led i denna utveckling. Det är därför viktigt att det utformas så att det kan nyttjas flexibelt, så att varje familj kan anpassa det till sina förutsättningar. Som jag ser det är det nödvändigt att avdrag vid beskattning medges för styrkta barnomsorgskostnader, oavsett vem som tillhandahåller barnomsorgen. Vi har i reservation 2 från den borgerliga sidan vidare utvecklat hur vi ser på vårnadsbidraget som ett medel att öka familjernas valfrihet. Herr talman!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

Fru talman! Regeringens familjepolitik är förvisso gåtfull. Jag skall om en stund närmare utveckla varför jag tycker det. Vi i Ny demokrati har i och för sig i vår motion redogjort för vår uppfattning, men jag återkommer till den. Jag vill börja med en annan stor gåtfullhet som har utvecklats de senaste dagarna. Det gör att jag inte kan hålla mitt tidigare planerade anförande, eftersom förutsättningarna för det har ryckts undan. Som torde vara allmänt bekant har denna proposition föregåtts av en del diskussioner med regeringen. Den är inte okontroversiell, och det var den inte heller i utskottet. Den bordlades ett antal gånger. Som ett led i de numera ganska berömda förhandlingar som har ägt rum de senaste veckorna kom denna proposition in som en del. Under dessa förhandlingar har vi successivt -- även om vi i Ny demokrati tyckt att det gick stick i stäv med vad vi egentligen vill -- i kombination med välvilja, och därför att vi faktiskt vill ta ansvar Sverige, låtit oss gå in i en överenskommelse med regeringen som avser dessa frågor. Slutförhandlingarna kring den överenskommelsen delegerades från den auktoriserade förhandlingsdelegationen med känd besättning, om jag får säga så -- finansministern, min partiledare, osv. Jag har inget ont att säga om de förhandlingarna. De sköttes med heder, öppen blick och rakryggat, och de avslutades med handslag. Den överenskommelsen innebar, vilket framgår av betänkandet, att vi fick in en mycket stark skrivning för att värna de privata barnomsorgsalternativen. Vårt resonemang bakom detta var följande. Vi tycker genuint illa om en barnomsorgslag som tvingar kommuner, osv. Vi konstaterade att vi aldrig kommer att medverka till att den införs. Men vi kan inte förhindra att den införs, eftersom Socialdemokraterna och regeringspartierna samstämmigt är överens om att en barnomsorgslag är bra. Då konstaterade vi: Blir det så, gäller det att minska skadeverkningarna, dvs. se till att det verkligen blir valfrihet för privata alternativ. Det blir då det viktiga. Vi lade därför energin på säkerställa detta. Det ledde förhandlingarna fram till. Den skrivningen finns i den borgerliga reservationen. Jag skall läsa den, eftersom jag tycker att den är mycket viktig. Den mening som fördes in lyder ordagrant: ''Mot denna bakgrund vill utskottet framhålla det önskvärda i att den av regeringen förslagna skyldigheten för kommuner att lämna bidrag till barnomsorg utvidgas till att gälla all barnomsorg som bedrivs i enskild regi. Utskottet anser att det, för barnens och föräldrarnas bästa, är önskvärt att uppnå valfrihet vid valet av omsorgsform.'' Det finns på papper. En annan del i överenskommelsen var att vi erbjöds och accepterade att ingå i en arbetsgrupp som skulle kunna följa beredningen av ärendet för att på det sättet ha en diskussion och ett meningsutbyte i konstruktiv anda. Detta förslag tyckte vi var bra, och vi accepterade. En stund senare tog vi fyra varandra i hand och konstaterade: Vi är överens. Det resulterade i att vi i Ny demokrati drog tillbaka en motivreservation, och litet andra aspekter. Det fanns en överenskommelse, och ingen i det rummet -- vi var fyra -- tvivlade då på detta, och det gör vi fortfarande inte. Därmed konstaterade vi att det var bra, och saken var utagerad. Därför är det med oförställd häpnad som vi ser att det i dag dyker upp ett helt annat scenario. I Dagens Nyheter läser vi -- och det bekräftades för några timmar sedan från denna talarstol -- att en minst sagt högt placerad regeringsföreträdare, vice statsministern, statsrådet och chefen för Socialdepartementet förnekar denna uppgörelse. Jag tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt. När vänner till mig tidigare har frågat: Hur är det att jobba med politik? har jag sagt att jag aldrig har varit i närheten av ett smutsigare hantverk, och jag menar vad jag säger. Det är fråga om värderingar. Om man sedan kallar dem för kristen etik eller humanism tycker jag spelar mindre roll. Det handlar om så enkla saker som heder, uppriktighet, att inte luras, att inte ljuga och att inte försöka att skoja undan. För mig sitter sådant i ryggmärgen. Jag har suttit i åtskilliga förhandlingar i näringslivssammanhang. Jag kan konstatera att man kan lura en motpart en gång, men sedan har man inte inte fler möjligheter. Det handlar om etik och moral. Går man in i ett avtal håller man det. Vi i Ny demokrati är självfallet beredda att hålla vår del i överenskommelsen. Jag vill understryka att ingen av oss som var involverade i överenskommelsen är på något vis oense om vad vi kom överens om. Det märkliga är att en som inte var närvarande har en annan uppfattning. Det kan bero på missförstånd, och i så fall desto bättre. Om vi från denna talarstol får höra att det är något liknande, och att även regeringen är beredd att stå kvar vid sin del av överenskommelsen, är självfallet överenskommelsen där. Vi står kvar vid vår del så länge regeringen gör det. Men gör regeringen inte det, anser vi oss lösta från överenskommelsen. Vi tycker att det är ett svek som är så allvarligt att vi inte ser någon anledning att vända den andra kinden till och låta oss bli kränkta och svikna. I det läget går vi tillbaka till den grundläggande ståndpunkt vi har haft hela tiden, från första stund, som är utförligt redovisad i den motion som vi har väckt med anledning av propositionen. Där framgår det tydligt och välmotiverat att vi vill avslå helheten och om inte det lyckas dess enskilda delar. När frågan kommer till votering -- om vi inte får uttryckligt besked från denna talarstol att regeringen står kvar vid uppgörelsen -- kommer vi att aktivt rösta för att avslå helheten och delar, vilket kan komma att innebära att vi också aktivt stöder socialdemokratiska reservationer. Jag är väl medveten om att det t.ex. finns ett gemensamt avslagsyrkande. Det finns olika uppfattningar eller värderingar bakom varför vi vill avslå propositionen. Vi i Ny demokrati delar inte Socialdemokraternas motivering, men slutsatsen, dvs. avslaget, är vi överens om. Vår motivering kommer att framgå av vår motion och även av kammarens protokoll. Jag vill göra det helt klart så att det inte skall bli någon som helst tvekan om hur vi kommer att agera vid omröstningen om vi tvingas till det. Låt mig uttryckligen säga att jag beklagar detta. Jag vill ingenting hellre än att vi fullföljer den överenskommelse som har träffats och att de handslag som utväxlades i socialutskottets sessionssal mellan oss fyra som slutförde förhandlingarna fullföljs. Men det kräver att också socialministern ställer upp på överenskommelsen. Jag inledde med att säga att regeringens familjepolitik är gåtfull, och det menar jag. Den är svår att förstå. Vi hävdar att den är både ikonsekvent och ologisk. Det är något slags pyttipanna, eller cocktail om man så vill, där en av ingredienserna är social ingenjörskonst, en vilja att från samhällets sida styra och ställa i det innersta av samhället, nämligen kärnfamiljerna, ivrigt inspirerad av makarna Myrdal. De gjorde mycket framgångsrika ansträngningar på det här området. I denna pyttipanna finns det också väldigt starka och tyvärr dominerande inslag av socialistisk jämställdhet. Jag vill understryka att jag talar om socialistisk jämställdhet. Det är vad det handlar om. Vi är överens om jämställdhet om vi med det menar samma sak, men vi gör inte det. När regeringen använder begreppet jämställdhet är det enligt den definition som lades fast av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det finns ingen annan definition som rimligen kan vara den som gäller i offentliga sammanhang i denna kammare. Denna jämställdhetsdefinition talar om något slags oberoende. Det finns inga familjer eller interna familjeförhållanden. Endast de individer, män och kvinnor, som är ekonomiskt oberoende är jämställda. Det är något atomistiskt över det hela. Det finns inga molekyler bara atomer. Vi delar inte den synen. Jag återkommer till detta. Den här pyttipannan är kryddad med litet illusoriska omsorger om barnen och deras mammor och pappor. Ur vår synpunkt är det precis tvärtom. Vår mest fundamentala utgångspunkt kan förefalla självklar, men den är tyvärr inte det. Vi vill nämligen värna familjen -- mamma, pappa och barn -- som samhällets absolut viktigaste fundament. Det måste vara det som familjepolitiken syftar till, nämligen att stödja detta samhällets viktigaste fundament. Vi ser det som en garanti för att generera fria, trygga, självständiga och ansvarstagande medborgare. För att lyckas med familjepolitiken räcker det inte med att man skaffar barn eller har höga födelsetal -- de högsta i Europa. Det intressanta är ju också vad uppfostran resulterar i. Hur blir dessa medborgare som människor? Det måste vara en väsentlig del i familjepolitiken att det blir trygga ansvarstagande medborgare och att man inte skapar trasiga människor, värstingar och liknande. Det innebär att det är självklart för oss att det är mamma och pappa som har hela ansvaret. Det är ingen annan som har ansvaret för barnen och familjen. Det är bara de. De är myndiga och fria tänkande människor. De kan själva fatta sina beslut. Därför vänder vi oss så kraftfullt mot varje form av förmyndarmentalitet eller politiska pekpinnar där politiker talar om för mammorna och papporna hur de skall hantera sina innersta familjerelationer och vem som skall göra det ena eller andra i hemmet -- mamma eller pappa. Vi tycker inte att det hör hemma i en utvecklad demokrati som Sverige. Vi tycker att det är ovärdigt. Vi anser också att det är självklart att familjepolitiken inte skall uppmuntra till oansvarighet eller till framväxten av s.k. Jag har fått höra från socialministern att vår familjepolitik inte hjälper ensamstående mammor där pappan till barnen är alkoholiserad. Det var den allvarligaste kritiken vid det tillfället. Det är rätt i så mening att vi inte anser att det är familjepolitikens syfte. Det är socialpolitikens syfte. Det skall självfallet finnas ett socialt ansvarstagande och en solidaritet med människor som hamnar i knipa. Det är en socialpolitisk fråga. Familjepolitiken syftar inte till annat än att stödja familjerna. Vi tycker att det är alldeles självklart att det skall råda jämställdhet mellan män och kvinnor i ett civiliserat samhälle. Jag var inne på det för en stund sedan. Om någon till äventyrs tvivlar på mitt engagemang i den frågan vill jag bara kort konstatera att jag redan i slutet på 60-talet var djupt engagerad och drev aktivt jämställdhetsfrågor på mina dåvarande arbetsplatser. Men jämställdhet är inte lika med symmetri för oss. Jag delar inte den jämställdhetsdefinition som jag tidigare nämnde. Den är skriven av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Kvinnor och män är tack och lov olika. Den olikheten tycker vi är en tillgång som man skall värna och utveckla. Den är oumbärlig. Regeringen har själv för inte så många veckor sedan gett ut en liten skrift som heter Visst är vi olika. Den handlar om just detta. Det handlar också om att ha ömsesidig respekt och konstatera att vi är olika. Men det skall självfallet finnas lika möjligheter för män och kvinnor. Det känns nästan löjligt att behöva påpeka en sådan sak. Det är så självklart. Men det är också självklart att människor är beroende av varandra. I en familj är mamma och pappa naturligtvis beroende av varandra och barnen. Men vad är jämställdhet inom ett äktenskap? Enligt den definition som gäller kan inte en hemarbetande kvinna vara jämställd. Hon är nämligen inte ekonomiskt oberoende. Då är hon inte jämställd enligt socialdemokratisk eller socialistisk jämställdhetsdefinition. I min värld är det en kränkning av alla dessa kvinnor. Jag kan inte förstå hur ett arbete som förskollärare på ett kommunalt daghem kan anses vara mera värt eller mera jämställt än om jag gör exakt samma arbete hemma i min egen familj och tar hand om mina egna och/eller andras barn. Det torde tvärtom vara mer krävande att vara hemarbetande. Då har jag ingen stimulans från arbetskamrater och liknande. Kom inte och påstå att det ena skulle vara mera jämställt än det andra! Vi har också uttryckligen gjort klart att vi anser att dagens system med föräldraförsäkringen och stödet till den offentliga barnomsorgen är djupt orättvist. Tidigare sade socialministern att vi tar 20 miljarder från barnfamiljerna. Han syftade på att vi har lagt fram ett heltäckande förslag. Om man gör om familjepolitiken är vårt förslag heltäckande, men man sparar på ett annat sätt. Detta är enligt Finansdepartementets beräkningar. Det visade sig nämligen att deras beräkningar stämde med våra handräknade. Vi spar 20 miljarder. Vi tar dem inte från någon. Vi har ännu inte hittat någon barnfamilj som på allvar har kommit med invändningar och sagt att detta inte är bra för familjen. Vi vet att våra förslag inte är bra för höginkomsttagarna där båda kanske har årsinkomster på 300 000--400 000 och där man har sina barn i den offentliga barnomsorgen. Vi anser inte att det är samhällets primära ansvar att värna dem. Dagens system är utan tvekan det mest generösa som finns i världen. Föräldraförsäkringen är den enda socialförsäkringen som betalar 90 % av lönen. Alla andra socialförsäkringar ligger på 80 %. Arbetslösa, sjuka osv. får 80 %, men kärnfriska föräldrar kompenseras högre. Jag tycker att det är oförsvarbart, speciellt i dagens ekonomiska kris, att ha kvar ett sådant system. Regeringen föreslog mycket riktigt i kompletteringspropositionen i våras att föräldraförsäkringen skulle sänkas till 80 %. Låt mig understryka att det var regeringen som föreslog det. Vi hade i och för sig föreslagit det tidigare, men förslaget blir ju inte sämre för att regeringen lägger fram det. Därför blev vi så häpna när vi i propositionen om barnomsorgslagen hittar en krystad motivering om att man skall behålla den på 90 % av något förment jämställdhetsskäl. Vi har svårt att ta den typen av argument på allvar. Vi menar också att dagens system visar på en omvänd Robin Hood-mentalitet. Det gynnar på ett i vårt tycke otillbörligt sätt höginkomsttagare och dem som använder den offentliga barnomsorgen. Den offentliga barnomsorgen slukar enorma resurser i miljarder. Sverige har världens i särklass dyraste offentliga barnomsorg. Den är generellt sett bra, men ännu har ingen hävdat att den danska är sämre. Den är upplagd på ungefär samma sätt med samma pedagogik och kostar hälften. Det finns småbarnskolor -- Liten lär i Uppsala är ett exempel, Arken i Lund ett annat -- med en annan pedagogisk form som kostar väsentligt mycket mindre. Vi menar att det är viktigt att det skall finnas så många former som det finns önskemål om och som föräldrarna vill ha. Vår utgångspunkt är familjen och barnens bästa. Om det skulle finnas en konflikt mellan jämställdhet och barnens bästa -- vilket det inte gör för oss, men om -- tar faktiskt barnens bästa överhanden. För oss är det självklart att föräldrarna skall avgöra det här själva. I vår värld är det naturligt att om en förälder kommer fram till att man inte kan göra allt på en gång, så kan man välja att under några år prioritera omsorgen om barnen för att sedan återgå till ett förvärvsarbete. Man måste inte göra karriär på jobbet och i hemmet samtidigt. Det är upp till mamman och pappan att bestämma. Nyckelordet är valfrihet. De principer som ligger bakom vår familjepolitik är utförligt redovisade i motionen. Men jag vill understryka att valfrihetsaspekten är i särklass viktigast. Jag skall därför inte gå in mera på detta och ta upp kammarens tid, i all synnerhet som jag har fått en lapp från fru talman om att jag har pratat i 19 minuter. Jag tar detta påpekande som att fru talman tycker att det är för lång tid. Det kan jag i och för sig tycka är anmärkningsvärt med tanke på att vi håller på med en ärendebehandling och att vissa frågor faktiskt är så viktiga att några minuter i kammaren är betydelselösa om man ser till att det gäller en nations väl och ve.
Jag får påpeka att Stefan Kihlberg hade anmält sig för 10 minuter och nu har talat i 22 minuter.
Fru talman! Med all respekt vill jag säga att jag har anmält mig för betydligt längre tid men att den skrevs ned av kammarkansliet. Jag skall dock inte bråka. Jag är till min natur en mycket fridsam och välvillig person. Låt mig avslutningsvis konstatera att jag i inledningen uttryckligen har deklarerat hur vi kommer att rösta om regeringen inte står kvar vid överenskommelsen. Därför vill jag yrka bifall till

Fru talman! Stefan Kihlberg beklagade flera gånger att han inte kunde fullfölja den överenskommelse som vi har gjort i utskottet. Det förslag som finns i betänkandet är frukten av det arbete som vi har lagt ned tillsammans. Stefan Kihlberg sade också att det kan bero på missförstånd. Han hoppades att det skulle kunna rättas till. Det hoppas jag också. En arbetsgrupp har spökat i diskussionen. Det har funnits en arbetsgrupp inom utskottet som har diskuterat och arbetat sig fram till det här. Den arbetsgruppen har lovat att arbeta vidare just med denna fråga på samma sätt som vi har gjort nu. I mitt anförande sade jag att man får ta ett steg i taget för att åstadkomma valfrihet och ge föräldrarna medbestämmande. Vi i utskottets arbetsgrupp vill verka för att man skall få så goda relationer som möjligt i framtiden. Vilken den andra arbetsgruppen är som spökar i diskussionen får vi försöka utreda. En sak tycker jag dock är litet underlig, och jag vet inte på vilket sätt Ny demokrati skall reda ut den. Den utgångspunkt den borgerliga gruppen och Ny demokrati har haft tillsammans är att vi vill åstadkomma större valfrihet. Det är föräldrarna som skall välja. Det är inte politikerna som skall bestämma vilket slags barnomsorg man skall få. Stefan Kihlberg säger att man kraftigt vänder sig emot förmyndarmentaliteten. I nästa andetag säger han att Nydemokraterna kommer att rösta på Socialdemokraternas förslag. Det är en mycket svår vändning, som jag vill att Stefan Kihlberg skall tänka över. Då går man nämligen i precis motsatt riktning. Man säger definitivt nej till vårdnadsbidrag för all framtid, och man vill ha rigorösa bestämmelser där kommunen med ännu fler villkor än vad vi har föreslagit skall bestämma om privata alternativ skall tillåtas. Det måste väl ändå vara innehållet i politiken som är det viktigaste. För Ny demokratis egen skull hoppas jag att det här missförståndet -- som Stefan Kihlberg kallar det för och som jag tror att det är -- skall klaras upp så att vi kan fortsätta samarbetet på det sätt som vi har påbörjat det i denna fråga.
Fru talman! Ursäkta att jag vänder ryggen till, Ingrid Hemmingsson, men jag är tvingad att göra det eftersom mikrofonen sitter som den gör. När det gäller arbetsgruppen finns det, som jag sade, inga dissonanser i uppfattningen bland oss fyra som fullföljde förhandlingarna. Det gäller Sten Det finns inga som helst dissonanser i våra uppfattningar. Det är dock möjligt att kommunikationen bakåt i regeringskoalitionen inte har fungerat och att det är där missförstånden har uppstått. Det är möjligt. Men i så fall är det möjligt för statsrådet och tillika chefen för Socialdepartementet att klargöra det här i kammaren. Jag utgår ifrån och hoppas att överenskommelsen gäller från regeringens sida. I så fall skulle vi slippa alla dessa problem. För oss är det faktiskt fråga om etik och moral: Ingångna avtal hålles. Vi avser att hålla vår del. Jag vill också göra klart att det var fråga om ett delegerat ansvar. Det finns ingen tvekan om det uppdrag och de befogenheter som fanns. I vårt fall delegerade vår partiledare Ian Wachtmeister till vår vice gruppledare Dan Eriksson och mig att fullfölja det här. Från regeringssidan gick uppdraget som sagt till Göran Hägglund och Sten Svensson. I vår värld är det självklart att när man delegerar ett uppdrag och ett ansvar till någon så får denne också befogenheter att träffa överenskommelser. Vi blev minst sagt chockade när vi i partiledardebatten fick höra ifrån Olof Johansson att det bara är överenskommelser som har träffats mellan partiledare som gäller. Jag tror att det var ett olycksfall i arbetet. Jag tror inte att han menar vad han sade. Vi utgår från att överenskommelser som har träffats under de premisser som man jobbar med i detta parlament gäller. Vi ställer oss inte bakom Socialdemokraternas motiv. Jag tror inte att det finns någon som misstänker oss för att dela Socialdemokraternas värderingar i familjepolitiken. Men genom att förena oss med Socialdemokraterna kan vi nå målet att propositionen avslås. Vi har dock andra motiv för det än vad Socialdemokraterna har. De framgår mycket tydligt både av mitt anförande och av den partimotion som har tillkommit med anledning av propositionen.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt det här. Det arbete som har gjorts på det här området har gjorts av företrädare för riksdagspartierna i utskottet. Vi kan inte företräda regeringen. Arbetet i utskottet blir ganska traditionellt när regeringen inte har minoritet. Under mycket lång tid har det varit så att vi företräder just riksdagspartierna. Om ni, Stefan Kihlberg, ställer upp på Socialdemokraternas politik kommer det nog att kvarstå en liten misstanke. Det kan bli litet svårt för er att säga att ni har en helt annan uppfattning.
Fru talman! Vi i Ny demokrati är vana vid att bli misstänkliggjorda. Vi konstaterar att det inte spelar någon roll hur vi agerar och vad vi säger. Det finns alltid intresse för att misstänkliggöra oss, inte minst i andra partier och i medierna, eftersom Ny demokrati utgör en så våldsam laddning i svensk politik. Jag har sagt det tidigare: Jag har aldrig mött ett smutsigare hantverk. Man brukar säga att allting är tillåtet i krig och kärlek. Jag må säga att detta påminner rätt mycket om krig. Det klarar vi av. Den smutskastningen har vi lärt oss att vara immuna mot. Vi tror att sanning och heder faktiskt vinner i det långa loppet. Därför kämpar vi på i den riktningen. Jag vill också göra klart att det inte är något konstigt med att bilda en arbetsgrupp -- snarare något väldigt naturligt om man har en ambition att hitta fram till gemensamma bra lösningar. Jag har suttit med i en sådan arbetsgrupp som initierades av Utbildningsdepartementet i samband med beredningen av betygsgfrågan. Jag satt med, och det gjorde representanter från s och v också, under den tid man jobbade med propositionen. Det hölls mycket bra diskussioner. Det var inte frågan om att binda upp någon eller att ta gisslan. Vi uppfattade det som om departementsledningen hade en äkta vilja att faktiskt hitta bra lösningar för svensk skola. Vi tänkte att man kunde vara lika konstruktiv när det gäller att hitta bra lösningar för Sveriges barnfamiljer. Skall det vara så förbaskat konstigt? Det finns bara en logisk förklaring till att det blir konstigt. Det är att prestigen tar över allt sunt förnuft och all vilja att åstadkomma bra lösningar.

Fru talman! Jag hade begärt att få tala i 15 minuter i debatten om barnomsorgslagen. Jag har accepterat att få tiden sänkt till tio minuter och har för avsikt att hålla mig till det. Om man som ledamot har för avsikt att tala om den fråga det för stunden gäller, nämligen barnomsorgslagen, tror jag att man kan klara av att göra det på 10 minuter. Fru talman! Jag skulle vilja inleda med att tala om vilken historisk dag det är när vi nu äntligen kan fatta beslut om en barnomsorgslag -- en rättighet för alla barn. Jag blir mer och mer osäker på om vi kommer att kunna avgöra frågan i dag och på så sätt göra denna dag historisk, men fram till nu har det funnits anledning att se det som en historisk dag. Vänsterpartiet ser det som en stor seger att det nu finns en proposition med ett förslag där svenska barn garanteras en plats inom barnomsorgen. Det är ett gammalt krav som Vänsterpartiet och innan dess vpk har drivit sedan 70-talet. Vi har drivit frågan om en rättighetslag. C-H Hermansson tog redan 1975 upp det faktum att det krävdes av kommunerna att de skulle ställa i ordning parkeringsplatser men att de däremot inte hade krav på sig att ordna barnomsorg. Den socialdemokratiska regeringen tog ett steg på vägen när man 1985 beslutade att målsättningen skulle vara att alla barn över 18 månader skulle ha en plats i barnomsorg. Man har har inte drivit frågan tillräckligt. Jag är alltså oerhört glad över förslaget. Jag ser det som ett viktigt steg på vägen, men jag har i dag anledning att bli mycket bekymrad. Min företrädare här i talarstolen -- Stefan Kihlberg -- tog upp frågan om barnomsorgslag. Det stod klart att de faktum att alla barn skall få denna rättighet och att föräldrar har fått vänta i köer och kanske tvingats till socialbidrag därför att de inte fått barnomsorg var totalt bortblåst i hans anförande. Den fråga som Stefan Kihlberg tog upp gällde diskussioner och överenskommelser mellan Ny demokrati och regeringspartierna och att Ny demokrati hade blivit kränkta till följd av att överenskommelsen inte skulle ha hållits. Är det inte barnen det handlar om? Är det inte barnen som blir kränkta om inte lagen går igenom? Är det inte föräldrarna som drabbas av att inte få den plats de har krävt? Är det inte inom ramen för riksdagens ordinarie arbetsformer som man skall fatta beslut? Frågan om barnomsorgslag har vi diskuterat gång på gång hela hösten. Vi har bordlagt frågan och haft rika tillfällen till diskussion i utskottet. Trots det väljer uppenbarligen regeringspartierna och framför allt Ny demokrati att göra upp frågor utanför utskottssalen. Stefan Kihlberg säger att det alltid finns intresse från massmedier och från andra partier för att misstänkliggöra Ny demokrati. Jag tycker inte att det behövs. Det behöver inte finnas någon misstanke. I Ny demokrati klarar man av den frågan så bra själv genom sitt sätt att agera. Det handlar inte om sakfrågan för Ny demokrati utan om ett spel. Det spelar ingen roll om det gäller barn, gamla, handikappade eller bensinskatt. Det handlar om att visa sin makt och position. Att sakfrågorna därmed förloras spelar absolut ingen roll. Fru talman! Den proposition vi har fått innehåller i mina ögon mycket som är bra. Den ställer kvalitetskrav på kommunernas barnomsorg och på den enskilda barnomsorgen. Den föreslår att även föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till barnomsorg. Den tar upp en rad andra frågor, men det finns definitiva brister. Jag vill resa några invändningar mot propositionen. Jag tycker att behandlingen i utskottet har resulterat i ett väldigt mycket bättre förslag än det som finns i propositionen. I utskottets betänkande framgår det nämligen att frågan om vårdnadsbidrag inte särskilt skulle gagna barnfamiljerna. Det visas väldigt tydligt att vårdnadsbidraget skulle fördyra statens kostnader ytterligare och att kopplingen till barnomsorgslagen är mycket tveksam. Därför har utskottets majoritet avvisat den delen av propositionen. Jag vill för egen del anföra att det måste vara möjligt att ta den diskussionen vid ett annat tillfälle. Nu handlar det om hur en bra barnomsorgslag skall se ut. Varför skall man över huvud taget diskutera frågan om vårdnadsbidrag i det sammanhanget? Jag vill fråga Bengt Westerberg varför regeringen valt att göra på detta vis när en klar majoritet i riksdagen -- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet -- vill ha en lag om barnomsorg? Ni har valt att koppla ihop den frågan med frågan om vårdnadsbidrag, vilket försvårar handläggningen. Det skrivs klart och tydligt i betänkandet att det finns kvalitetskrav. Även inom de enskilda alternativen skall man vara tvungen att beakta kvalitetskraven. Jag menar att dessa krav behöver förtydligas, och det har man gjort i betänkandet. Jag uppfattar att de tilläggsförslag som Ny demokrati har drivit ytterligare devalverat kvalitetskraven. Majoriteten i utskottet har tagit upp det faktum att regeringen inte skriver något i propositionen om att kommunerna måste få sista ordet. Regeringen har velat driva privatiseringen till sin yttersta gräns. Man har visat att de enskilda alternativen skall ha rätt att få full täckning för sina kostnader om de uppfyller vissa minimikrav. Den kommun som har full behovstäckning skall ändå vara tvungen att acceptera ett privat alternativ. Fru talman! Jag anser att regeringen driver privatiseringen trots att det inte finns några önskemål om det. Det är inte bara fråga om att visa att det finns valfrihet. Man vill driva valfriheten till sin spets för dess egen skull. Från Vänsterpartiets sida vill vi bestämt avvisa de förslag för att ytterligare underlätta för privata alternativ som läggs fram. Vi accepterar att det finns privata alternativ, men det sätt som regeringen vill driva frågan på gör att kommunerna inte själva får sista ordet och inte får bedöma vilket behov som finns. Fru talman! Det finns flera förslag i propositionen och i utskottets betänkande som gäller daghemsavgifter. Vänsterpartiet har lyft fram den frågan. Majoriteten har kommit fram till att det är bra med en utvärdering eftersom avgifterna skiftar väldigt mycket mellan olika kommuner. Jag tycker naturligtvis att det är ett steg framåt, men det räcker inte. Det vore bättre med klara riktlinjer som anger att skillnaderna inte får vara så stora som de är mellan olika kommuner i dag. Fru talman! En annan fråga som har dykt upp i diskussionen är kostnaderna. Kommunerna har varit mycket kritiska mot det här förslaget. Bl.a. Kommunförbundet har hävdat att det skulle kosta 5 miljarder extra fram till 1998. Det förekommer också protester på basplanet mot att regeringen fattar beslut om nya lagar, nya rättigheter och nya utgifter utan att anvisa pengar för det hela. Jag kan förstå personalen ute på fältet, som ser hur barngrupperna ökar -- till 20, 22 och 23 barn -- och att möjligheterna att ta hand om dem kommer att minska, är orolig för att kraven skall bli högre och att kvaliteten skall minska. Jag utgår från att regeringen återkommer på den här punkten och i budgeten ser till att det blir möjligt att vidmakthålla en kvalitet, så att man ute på fältet inte behöver vara orolig för att alla barn inte får plats och för att kvaliteten inom barnomsorgen därmed blir mycket sämre. Vi har också tagit upp frågan om sanktioner. De kommuner som inte håller sig till lagstiftningen, som inte kan tillgodose behovet av barnomsorg, skall kunna drabbas av sanktioner. Vi anser också att en utvärdering av privat barnomsorg måste komma till stånd, att ett krispaket tas fram för barnomsorgen och att barnvårdarverksamheten ses över. Fru talman! Jag vill hänvisa till allt som jag har lyft fram i meningsyttringen, men jag vill särskilt yrka bifall till mom. 5, som gäller 17 § socialtjänstlagen, och till mom. 15, om ett krispaket.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 Jag hoppas att de nu skall slippa den oro som så många har känt när denna fråga inte har lösts. Men det återstår att se hur frågan kan hanteras. Det är min förhoppning att även de borgerliga partierna inser att det vore totalt fel att låta Ny demokrati styra en så väsentlig fråga.
Fru talman! Jag vill bestämt protestera mot Eva Zetterbergs påstående att kvalitetskraven har devalverats. De kvalitetskrav som nämns i propositionen beträffande 13 b § socialtjänstlagen gäller oavsett om det är fråga om kommunal eller privat barnomsorg. Det ingår också i det vidare uttrycket att vi vill ha samma villkor för privat och kommunal barnomsorg. Av 13 b § socialtjänstlagen framgår tydligt vilka kvalitetskrav som gäller. Av specialmotiveringarna till lagstiftningen framgår att det är samma villkor för kommunal och privat barnomsorg. Det finns absolut ingen anledning att misstänka någonting annat. I varje debatt som jag har varit med om i denna kammare under de senaste sex åren har både vänstern och Socialdemokraterna kommit med dessa påståenden. Det innebär att de känner en stor motvilja och misstänksamhet mot privata alternativ. Det märkte jag också när Eva Zetterberg sade att hon inte tycker om privata alternativ därför att kommunen då inte får sista ordet. Det är precis det som är meningen. Vi vill flytta litet av makten, eller självbestämmandet, från kommunen till föräldrarna själva. Det framgår tydligt av både propositionen och reservation 6 till utskottsbetänkandet att det är endast två villkor som skall gälla vid tillståndsprövningen, och det är den sökande och lokalen.

Fru talman! Jag blir inte ett dugg förvånad över att Eva Zetterberg och vänstern har de här synpunkterna, dvs. att de vill lägga tyngdpunkten i bestämmandet på kommunen och politikerna. Det kan jag alltså förbigå. Jag vill bestämt protestera mot påståendet att vi har gjort avkall på kvalitetskraven. Vad som diskuterades i utskottet var just att det skulle göras ett förtydligande. I vårt resonemang där hade vi naturligtvis en förhoppning om att Socialdemokraterna och vänstern skulle mjuka upp sitt motstånd mot de enskilda alternativen. Men vi ser ju i reservationerna att det motståndet kvarstår. Det fanns därför ingen anledning för oss att gå med på att göra ett förtydligande, som inte alls var nödvändigt. Vi föredrog att gå tillbaka till förslaget till lagtext i propositionen. Det är fullt tillräckligt, eftersom det på tre ställen i specialmotiveringen står att samma kvalitetskrav gäller. De kvalitetskrav som nämns i propositionen är få men viktiga. Vi anser att alltför detaljerade och rigorösa bestämmelser hämmar utveckling och förnyelse. Vi har varit överens om förslaget beträffande 13 b § i propositionen. Villkoren är mycket viktiga, och jag vill understryka att de gäller för både privat och kommunal barnomsorg. Vi har understrukit detta i hela vår skrivning. Det gäller både ekonomiska villkor och alla andra villkor. Det är på det sättet vi vill åstadkomma valfrihet och möjlighet för föräldrar att bestämma.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att den borgerliga majoriteten uppenbarligen inte är lika angelägen om att understryka betydelsen av kvaliteten i barnomsorgen. Det visar detta väldigt tydligt.